Fru talman! Jag beklagar om Curt Boström inte förstod att jag hänvisade till att man har utrett frågan om en fast förbindelse över Öresund i hundra år och att hundratals utredare har sysslat med den saken. Det var en av de senaste som hade uttalat sig i tidningen och som jag citerade. Även jag har faktiskt läst det riksdagsbeslut som jag har varit med om att . fatta. Jag har försökt förklara för Curt Boström att min fråga kom sig av att det omedelbart efter det nya avtalet hördes tongångar från Stockholm, som 19 tydde på att man där inte hade läst det riksdagsbeslut som finns eller var säker på att förhandlingar verkligen skall fortsätta i samma positiva anda som Curt Boström anser att de är inledda i. Nu får jag väl känna mig lugnad tills vidare. Jag tar dock fasta på att ett beslut skall komma till sommaren 1985.

Fru talman! Göran Riegnell har mot bakgrund av vissa uppgifter i pressen frågat mig om regeringen inte längre är beredd att fullfölja 1980 års riksdagsbeslut om televerkets monopol. Björn Molin har mot bakgrund av vissa uppgifter i pressen om att televerket missbrukar sin marknadsställning frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra televerkets utnyttjande av sitt monopol. Eftersom båda frågorna rör televerkets monopolställning besvarar jag dem i ett sammanhang. 1980 års riksdagsbeslut om televerkets monopol gäller fortfarande. Enligt detta beslut skall televerket — utifrån den av riksdagen beslutade inriktningen av verksamheten — följa den tekniska utvecklingen och anpassa monopolgränsen efter denna. Detta innebär emellertid inte att televerket självt kan besluta om mer grundläggande förändringar i monopolavgränsningen, t.ex. att lägga vanliga telefonapparater utanför monopolet. En sådan fråga måste således underställas regeringen. Det finns inte något förslag från televerket om att upphäva monopolet på telefonapparater. Om televerket skulle komma till regeringen med en sådan framställning, måste en noggrann prövning ske av bl.a. de regionalpolitiska och sociala effekterna av ändrade monopolgränser. Beträffande Björn Molins fråga gäller att televerkets konkurrensutsatta verksamhet bedrivs dels inom verket, dels i bolagsform. Den verksamhet som drivs inom verket särredovisas i enlighet med riksdagens beslut. Särredovisningen granskas av riksrevisionsverket i fråga om både metoder och genomförande. Budgetåret 1983/84 gav de konkurrensutsatta verksamheterna tillsammans ett överskott på 14 milj.kr. Särredovisningen visar alltså att den konkurrensutsatta verksamheten inte subventionerades.

Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern så hjärtligt för svaret. Bakgrunden till min fråga är att vi sedan 1980 har ett riksdagsbeslut, som går ut på att televerkets monopol skall anpassas efter den tekniska utvecklingen. Läser man trafikutskottets betänkande från 1980/81, finner man att socialdemokraternas anslutning till detta beslut var något tveksam. Men av andra betänkanden sedan dess framgår att socialdemokraterna klart har anslutit sig. Förra våren sade man bl.a. i trafikutskottets betänkande 1982/83:9 följande: ”Självfallet gäller dock fortfarande att monopolavgränsningen kan behöva anpassas till den tekniska utvecklingen och till de nya tjänster som kommer att introduceras på teleområdet. För många produkter och tjänster finns, som föredraganden framhåller, inte tillräckliga motiv för att televerket med ensamrätt skall tillhandahålla dem.

Nu påpekar kommunikationsministern mycket riktigt att något förslag inte har inkommit ännu från televerket, men kommunikationsministern gick ju samtidigt ut och sade, enligt pressuppgifter, att han intar exakt samma ståndpunkt som tidigare: telefonapparaten tillhör abonnemanget och skall lämnas ut av televerket. Generaldirektör Hagström har sagt att det är ohållbart att tillåta försäljning av pirattelefoner, som givetvis alla köpare trots förbud kopplar in på televerkets nät och att lagar som inte följs och inte kan kontrolleras måste ändras. Marknadschefen Ingemar Wåhlström har sagt att förslaget om avveckling av monopolet på telefonapparater är en följd av utvecklingen på telemarknaden.

Fru talman! Det är ett år sedan jag senast diskuterade televerkets monopolställning med kommunikationsministern. Jag varnade då för att televerksmonopolet skulle leda till ineffektivitet i verksamheten och till onödigt höga kostnader för konsumenterna, och jag menade att man borde gå vidare med 1980 års beslut om uppluckring av televerkets monopolställning, i takt med den tekniska utvecklingen. Kommunikationsminister Boström svarade då, att han inte fann tiden mogen för en ytterligare uppluckring av monopolet och att televerket i Sverige hade de lägsta telekommunikationskostnaderna i världen. Låt oss se vad som hänt därefter på ett år: 1. Statens prisoch kartellnämnd konstaterade i en rapport i förra veckan att televerket säljer telefonsvarare till priser som ligger under produktionskostnaderna och att detta sker sedan televerkets försäljningsmonopol på automatiska telefonsvarare upphört. Det nu aktuella försäljningspriset ger ett lägre täckningsbidrag än vad som krävs för att täcka kostnaderna och ge en skälig vinst. Det rör sig alltså om icke affärsmässig prissättning, s.k. dumping. 2. Televerket har under 1984 genomfört mycket kraftiga prishöjningar på flera produkter och tjänster som faller under monopolet. Det gäller t.ex. avgiftsbelagda uppgifter i telefonkatalogen som höjts med 8 26. Man har beslutat avgiftsbelägga de abonnenter som inte vill ha några uppgifter i telefonkatalogen. Televerket har vidare höjt avgiften för hyra av fasta telefonledningar med 40 96 och har aviserat ytterligare en avgiftshöjning. Dessa prishöjningar har skett trots regeringens strävan att hålla priserna nere. En av höjningarna genomfördes f.ö. under gällande prisstopp. Televerkets prispolitik går alltså stick i stäv med regeringens inflationsmål, som vi ju i går hörde finansministern utveckla vältaligt här i kammaren. 3. Televerket avvisade i mars i år mobiltelefonföretaget Comviks ansökan om ytterligare frekvenser för att tillgodose abonnenternas behov av ett heltäckande mobiltelefonsystem. Televerkets beslut försvårar för företaget att tillgodose kundernas önskemål om ett väl fungerande mobiltelefonsystem. Fru talman! Den bild jag här tecknat är bilden av en monopolism av värsta slag. Man strävar efter att slå ut konkurrenter, framför allt små företag. Man strävar efter att försvåra verksamheten rent tekniskt för sina konkurrenter. Man använder prissättningen för att försöka slå ut konkurrenter genom att låta en del av kostnaderna på den konkurrensutsatta sektorn täckas av överskott från monopolområdet. Det pågår i dag en stor debatt i samhället om televerkets monopolställning och de skador televerkets användande av monopolställningen har medfört i olika sammanhang. Denna monopolpolitik har blivit så iögonfallande att såväl näringsfrihetsombudsmannen och statens prisoch kartellnämnd har reagerat. Det finns bara en instans i samhället som varken har sett eller reagerat inför denna utveckling. Det är regeringen.

Fru talman! Till Göran Riegnell: Läs propositionen från 1983/84! Där pekar vi på 1980 års beslut och säger från regeringens sida beträffande monopolgränserna att det självfallet inte innebär att televerket självt kan besluta om grundläggande förändringar i monopolavgränsningen, att exempelvis lägga vanliga telefonapparater utanför monopolet. Skrivningen fortsatte med att påpeka att enligt min mening är det angeläget att därest man skulle komma in med en ansökan om förändring i monopolavgränsningen bör det göras en noggrann prövning av de sociala och regionalpolitiska effekterna av ändrade monopolgränser. Jag vet att allt detta diskuterades i fjol i samband med debatten om televerkets verksamhet, och detta påpekande gjordes av den socialdemokratiske talesmannen i denna kammare. I dag finns ju, Göran Riegnell, ingen ansökan från televerket och det finns inget styrelsebeslut i televerket i denna fråga. Det rimliga är väl ändå att man avvaktar till dess man får in en hemställan innan man tar ställning till den. Björn Molin diskuterade med mig för ungefär ett år sedan kring den konkurrensutsatta delen. Jag vet inte att riksdagen har fattat något annat beslut än det som föreslogs i proposition 1980/81, där man pekade på att den konkurrensutsatta delen inom verket skulle regleras via särredovisning vid granskning av riksrevisionsverket. Hittills har jag alltså inte varit med om att denna kammare fattat något annat beslut. Detta beslut skall ligga till grund för hanteringen. När det gäller den direkta fråga som Björn Molin hänvisar till och som gäller SPK:s utredning, kan jag bara konstatera att den skall följas upp utifrån överläggningar inom marknadsdomstolen. De allra flesta frågor som berörts här i riksdagen har prövats av NO, som har att bevaka konkurrenssituationen, och vi har haft att följa det beslut om särredovisning som just denna riksdag fattat beslut om.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att det inte finns någon ansökan eller något styrelsebeslut inom televerket om ansökan till regeringen att släppa monopolet på telefonapparater. Nej, det är jag medveten om, men efter kommunikationsministerns reaktion på uppgifterna i pressen är jag rädd att någon sådan ansökan kanske inte kommer. Den verkar fullständigt hopplös redan från början. Fortfarande enligt tidningsuppgifter— eftersom det är i tidningarna diskussionen förts hittills — har Curt Boström : sagt sig inte vara beredd att släppa telefonerna fria om inte televerket lämnar förslag om hur hela monopolsystemet inom teleområdet skall luckras upp. Jag vill därför fråga kommunikationsministern varför regeringen tydligen intar en sådan allt-eller-intet-attityd. I 1980 års beslut ingår ju en gradvis anpassning av telefonmonopolet till utvecklingen. Har inte kommunikationsministern förståelse för att den attityd som visats offentligt ger intryck av att socialdemokraterna inte längre står kvar vid 1980 års riksdagsbeslut?

Fru talman! Kommunikationsministern hade inte mycket till kommentar med anledning av min detaljerade redovisning över hur televerket har använt sin monopolställning på sistone. Det är inte tillfredsställande att hänvisa till riksrevisionsverket, då vi har en veckogammal rapport från statens prisoch kartellnämnd, som visar att underprissättning har förekommit när det gäller automatiska telefonsvarare efter det att de avförts från monopolet. Min första fråga till kommunikationsministern lyder: Är det verkligen försvarbart att ett statligt verk utnyttjar sin monopolställning till att ta ut skyhöga priser för att sedan kunna sätta marknadsmässigt låga priser på andra produkter för att kunna vinna konkurrensfördelar? Min andra fråga lyder: Är det förenligt med regeringens inflationsmål — jag föreställer mig att även Curt Boström har hört talas om att regeringen har ett inflationsmål — att tillåta televerket att höja priserna på t.ex. uppgifter i telefonkatalogen eller för hyra av ledningar med mycket mer än vad regeringens anti-inflationspolitik förutsätter? En regering kan väl inte vara utan åsikt i sådana frågor. Vidare har det förekommit en mycket omfattande diskussion här i riksdagen, och framför allt utanför riksdagen, om hur televerket använder sin monopolställning. Televerket försvarar icke onaturligt sitt monopol mycket envist. Dess stridbare chef Tony Hagström påstår att kritiken mot verkets prispolitik och kritiken mot verket för att använda osunda konkurrensmetoder kommer från vissa intressen. Detta är det klassiska sättet att misstänkliggöra kritiker, då man inte kan försvara sig i sak. Jag hoppas att kommunikationsministern har ett bättre försvar för televerkets sätt att utnyttja monopolet.
Fru talman! Till Göran Riegnell: Jag kan naturligtvis inte hindra Göran Riegnell att läsa tidningarna, men jag tror att det vore bättre att läsa den proposition som ligger till grund för socialdemokraternas ställningstagande. Propositionen innehåller nämligen exakt vår uppfattning i frågan. Björn Molin vet mycket väl att man har två minuter på sig. Naturligtvis skulle jag mycket gärna vilja mer ingående diskutera allt det som Björn Molin beskrev. Men vad vi diskuterar är ändå detta: Är det så att televerket använder monopolpengarna för att sänka kostnaderna för de konkurrensutsatta delarna? I riksdagen har vi ju beslutat på vilket sätt man skall kunna kontrollera detta: genom en särredovisning i verksamhetsplanen, en särredovisning som skall granskas av riksrevisionsverket. Det är klart att jag är medveten om att man kan förbättra metoderna för särredovisningen, och naturligtvis skall vi hela tiden följa verksamheten. Men riksdagen har inte fattat något annat beslut, och det var en moderat kommunikationsminister som var propositionsskrivare.
Fru talman! Som kommunikationsministern kan se har jag propositionen, och jag har även läst den. Det är inte där problemet ligger. Faktum är emellertid att människor självfallet använder s.k. pirattelefoner sedan marknadsdomstolen har beslutat att sådana telefoner får säljas här i landet, och det sker fastän telefonerna egentligen inte får kopplas in på telenätet. Vi håller de facto på att få en uppluckring av monopolsystemet. Detta är någonting som jag för min del inte har någonting emot, men risken är ju att det kommer in telefonapparater som skadar telenätet. Därför är det rimligt, som företrädare för televerket har sagt, att anpassa monopolbegränsningen efter den tekniska utveckling som vi vet har skett. Det är precis detta som 1980 års beslut går ut på. Därför vill jag ha ett besked från kommunikations ministern om man har för avsikt att, ifall televerket kommer in med en ansökan, pröva den i positiv anda.
Fru talman! Statens prisoch kartellnämnd och näringslivsombudsmannen är ju de expertorgan som vi har på den statliga sidan när det gäller att bedöma t.ex. otillbörlig konkurrens. Jag tycker inte att det vore onaturligt om kommunikationsministern hade någon kommentar att göra till den rapport som SPK avlämnat på detta område. Jag tror nämligen att televerkets monopolpolitik leder till att det är kunderna, konsumenterna, som förlorar. Man får betala för mycket för de tjänster där televerket har monopol, t.ex. när man vill ha extra uppgifter införda i katalogen eller när man vill hyra en ledning. Även när televerket går in och dumpar priserna på den konkurrensutsatta sektorn kommer abonnenterna i längden att förlora. För om denna televerkets osunda konkurrenspolitik slår ut de konkurrerande företagen kommer televerket, sedan verket blivit ensamt på täppan, att slå sig till ro och säga: Nu har vi slagit ut våra konkurrenter. Nu kan vi tillämpa vår traditionella prispolitik med skyhöga prishöjningar helt vid sidan om den prispolitik som riksdag och regering bedriver. Fru talman! Jag tycker att det är rätt häpnadsväckande att den i regeringen högste ansvarige för televerket inte har några kommentarer till detta.
Fru talman! Först till Göran Riegnell. Jag skall naturligtvis pröva televerkets ansökan när den kommer in. Men — jag beklagar detta — jag skall personligen inte göra det när det är Göran Riegnell som står för ansökan. Det är televerket som skall komma in med en ansökan till regeringen. Sedan till Björn Molin. Beträffande SPK:s hemliga rapport, som Björn Molin talat om, kan jag säga att jag läst pressmeddelandet om denna hemliga undersökning. Jag säger ju att rapporten skall ligga till grund för fortsatta överläggningar inom marknadsdomstolen. Det är väl det rimliga. Varför skall jag gå ut och konstatera att televerket påpekat att det inte föreligger sådana förhållanden som SPK påstår råder. Det är rimligt att marknadsdomstolen får fortsätta med frågans handläggning. Även om jag är den högste ansvarige för televerket måste jag fråga Björn Molin: Skall jag stå här i kammaren och avge omdömen i denna sak? Frågan skall prövas av marknadsdomstolen.
Fru talman! Televerket försvarar naturligen ganska envist sitt monopol. Är det någon som skall kunna göra någonting åt detta, så är det regeringen. Det är ju inte rimligt att de regler som vi antagit om särredovisning och annat skall innebära att televerket kan driva verksamheten helt på egen hand. Regering och riksdag skall ha möjligheter att påverka televerket i detta avseende. Detsamma gäller prispolitiken. Där har kommunikationsministern inte velat ge något svar på frågan hur regeringen ser på det faktum att televerket har höjt priset på vissa tjänster långt mer än vad regeringens allmänna inflationsmål ger uttryck för.

Fru talman! Tore Claeson har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att den framtida tågtrafiken i Sörmlands norra och södra delar, bl.a. linjen Flen-Oxelösund, kan bibehållas och utvecklas, bl.a. genom statligt stöd. Frågan om den framtida persontrafikens uppläggning på linjen Flen Oxelösund prövas f. n. inom transportrådet. Ärendet kommer sannolikt upp i rådets styrelse under december.

Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag tycker verkligen det var magert. Jag vet att frågan är föremål för prövning. Just det förhållandet att länsstyrelsen i Södermanlands län nu har gjort en utredning beträffande dessa frågor som på många punkter går stick i stäv med vad transportrådet tidigare har kommit fram till utgör bakgrunden till frågan.

När det nu har kommit fram nya omständigheter och nya fakta beträffande detta ärende, som återfinns i den utredning, Sörmlandspendeln, som länsstyrelsen har gjort, vore det angeläget att få ett svar av kommunikationsministern som inte bara talar om vad alla vet, nämligen att transportrådet förmodligen skall ta upp frågan igen i december och att regeringen därefter skall ta ställning. Detta vet vi ju. Vad de som berörs frågar efter är om regeringen är beredd att vara med och satsa på ett bibehållande och en utbyggnad av persontrafiken. Det finns en rad skäl för att behålla trafiken, som finns redovisade i utredningen. Jag utgår från att också kommunikationsministern har eller får tid och möjlighet att ta del av denna, och jag skall därför inte göra någon uppräkning av innehållet. Jag skall bara säga att det är betydelsefullt för regionalpolitiken och för sysselsättningen i Södermanlands län, och även i angränsande län, att man får ett klart ställningstagande eller att kommunikationsministern åtminstone ger besked om huruvida regeringen har någon mening eller uppfattning om inriktningen i dessa frågor. Skall vi skrota ner eller försämra tågtrafiken i Södermanlands län, med anknytning till andra orter som Västerås och Sala, eller är regeringen beredd att ställa upp och medverka till att vi får en förbättring och upprustning till stånd? Det är det frågan gäller.
Fru talman! Jag förstår till fullo Tore Claesons engagemang i denna fråga. Ett sådant engagemang finns när det gäller dessa prövningsplaner runt om i landet. Men, Tore Claeson, det har ju fastställts en handläggningsordning i denna kammare. Jag vet inte om Tore Claeson hade någon annan uppfattning när den fastställdes. Av den framgår emellertid med all önskvärd tydlighet att det kan tänkas att ett ärende kommer till regeringen för ställningstagande. Jag tycker nästan att det är rimligt att jag får säga att jag vill få denna framställning först, innan jag tar ställning till den. Den har jag inte i dag — svårare än så var det inte.
Fru talman! Kommunikationsministern och jag hade ett litet meningsutbyte för sju åtta månader sedan om samma sak. Det var ungefär likadant då, det gick liksom inte att få något besked eller något ställningstagande på den här punkten. Men nu har länsstyrelsen i sin utredning kommit fram till ett annat resultat än transportrådet har gjort tidigare. Detta är ju ingen ny fråga. Diskussionen har pågått i flera år, men man kommer så att säga ingenstans. Det har varit många och invecklade turer, men som jag har sagt är de kommuner som berörs överens med länsstyrelsen om att man inte kan gå på den linje som transportrådet tidigare har redovisat, och tyvärr också några i SLT:s ledning. Till skillnad från transportrådet utgår länsstyrelsen och berörda kommuner från hur trafiken skulle kunna vara, dvs. hur den kan förbättras. Såvitt jag förstår har både länsstyrelsen och transportrådet haft vissa förutfattade meningar om tågtrafiken, men skillnaden är att länsstyrelsen och majoriteten av dem som berörs av trafiken utgår från att tågtrafiken skall förbättras, medan transportrådet tydligen hela tiden arbetar med inriktning på att persontrafiken skall läggas ner. Det är här som jag menar att kommunikationsministern kommer in i bilden.
Fru talman! Det är tydligt att Tore Claeson tycker att jag skall nonchalera riksdagsbeslutet om på vilket sätt dessa frågor skall handläggas. I detta fall skall jag tydligen ge ett besked innan ärendet över huvud taget finns på regeringens bord, och innan transportrådets styrelse har fattat beslut i frågan. Här talar Tore Claeson om transportrådets uppfattning. Såvitt jag vet har inte transportrådets styrelse fattat något beslut. Det är nästa steg. Det är fullständigt orimligt att nu kräva ett besked av mig. Jag kan förstå att engagemanget bjuder Tore Claeson att begära att jag just i detta fall inte skall rätta mig efter riksdagens beslut, men jag har den föreställningen att Tore Claeson normalt anser att jag skall göra det.
Fru talman! Självfallet skall vi rätta oss efter riksdagens beslut. Det är inte det som vi diskuterar, och det har jag inte ifrågasatt. Jag upprepar det en gång till: Detta är ingen ny fråga. Transportrådet har vid flera tillfällen uttalat sig i detta ärende i en riktning som innebär en försämring och en nedläggning. Därvidlag har transportrådet använt beräkningsgrunder beträffande olika kostnader som lett fram till resultat som går stick i stäv mot uppgifterna i den utredning som länsstyrelsen gjort och i vissa tidigare utredningar från olika håll. När transportrådet nu återigen, efter flera år, kommer tillbaka till frågan är det angeläget att vi får ett uttryck för regeringens uppfattning. Jag vidhåller detta. Kravet på ett uttalande står inte i motsättning till vare sig riksdagens tidigare ställningstagande eller det sätt varpå ärenden bereds— det är inte det som jag ifrågasatt.
Fru talman! Vi skall väl inte gräla vidare, Tore Claeson. Jag vill bara fråga: Skall jag ta ställning innan jag över huvud taget har getts chansen att ta del av de siffror som Tore Claeson talar om? Jag föreställer mig att det anses som mycket angeläget att jag verkligen studerar de handlingar som ligger till grund för ett ställningstagande. En sak kan jag lova: Om ärendet kommer till regeringen för dess prövning, skall vi definitivt kontrollera hur beräkningarna har gjorts. Skulle det finnas något fel i dem, garanterar jag att vi kommer att begära de kompletteringar som är erforderliga.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det han sade i den senare delen av sitt inlägg. Det noterar jag med tacksamhet.

Fru talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att verksamhet i syfte att uppdaga och förebygga brott samt för att främja allmän säkerhet kan bedrivas i önskvärd omfattning utan hinder av övertidsregler m.m. Enligt Tore Nilsson frågar sig många hur det kan tillåtas att personal som är experter i fråga om narkotikaspaning inte får fullgöra sina uppgifter på grund av fackligt ingripande mot övertidsarbete. Bestämmelser om övertidsarbete finns i arbetstidslagen och i avtal mellan parterna på arbetsmarknaden och skall självfallet följas också inom polisväsendet. Även inom polisen måste man genom en ändamålsenlig och god planering kunna lösa sina arbetsuppgifter inom ramarna för dessa bestämmelser. Jag vill i sammanhanget nämna att regeringen som ett led i den pågående reformeringen av polisväsendet vidtagit flera åtgärder för att förbättra planeringsverksamheten inom polisen. Bl. a. har ett helt nytt planeringssystem tagits i bruk. Genom de förslag som i dag har överlämnats till riksdagen ges vidare de lokala polismyndigheterna möjlighet att föra över polisresurser till särskilt arbetsbelastade sektorer.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det finns en person som begått dets.k. tältmordet i Norrbotten sommaren 1984. Han går ännu lös. Varför? Jag har flera gånger mött uppfattningen att haninte skulle ha befunnit sig på fri fot, om man inte från fackligt håll motsatt sig övertidsarbete. Det är kanske att överdriva, men så har man faktiskt sagt i debatten. Om polisen vill jag inte säga annat än gott — i varje fall inte om de enskilda poliserna. Men det fall jag har aktualiserat, då experter när det gäller bekämpandet av allvarliga brott uppmanats att avbryta visst uppdrag på grund av övertidsarbete, väcker allmänhetens häpnad. Det länder personalen till heder — och poliserna är värda vår tacksamhet — att man inte böjde sig för trycket. Poliserna skrev inte upp övertiden, eftersom de förstod vad det handlade om. Det var ett krig mot narkotikalangare, mot maffian, och då skulle de inte få fullgöra sina uppgifter på grund av att facket ingrep mot övertidsarbetet. Låt oss göra en jämförelse och anta att det handlade om soldater som var ute i strid. Tänk om krigarna då skulle se på klockan och säga: Hej då, kapten! Nu går vi hem, för vi får inte ta ut mer övertid. Det är naturligtvis drastiskt, men det är enligt min mening jämförbart. När det gäller sådana här saker borde det inte vara någon diskussion om att inte göra mer än man egentligen får göra enligt lagen. Det finns tillfällen då detta är nödvändigt. S I sitt svar nämner justitieministern planeringen av polisens arbete. Jag måste då fråga mig: Hur skall man kunna åstadkomma en planering som är så — Nr 40 ändamålsenlig och god att den vid alla tillfällen stämmer? Tänk om vi fick en Torsdagen den plötslig våg av brott, en särskilt komplicerad attack av t.ex. den maffia som 29 november 1984 jag hade med i bilden i min replik! Det kan vara fråga om narkotikalangare eller, ännu värre, terrorister som plötsligt översvämmar oss. Vad vet vi om | ad å Om övertidsreglerdet? Hur man än planerar kommer det alltid att uppstå situationer där allt övertid är o j nt nonsens och nå man från - prat om öÖverti acceptabelt — ja, rent el något som ningspersonal allmänhetens sida aldrig kommer att godkänna. Egentligen svarade justitieministern inte på min fråga. Han hänvisade alldeles riktigt till gällande lag. Det tycker jag också är riktigt; jag har ingenting emot arbetstidslagen. Jag är också glad över att regeringen har vidtagit vissa åtgärder. Men min fråga gällde principen, om man med påtryckningar skall kunna förmå personer som jobbar i ett arbete där de är absolut oersättliga att avbryta detta på grund av att de haft några timmar för mycket övertid.
Fru talman! Det är inte lätt och inte heller lämpligt att här bedöma om polisen i något enskilt fall har misslyckats med sin uppgift till följd av övertidsbestämmelserna. Men så mycket vill jag säga, att jag ställer inte upp på de närmast groteska beskrivningar som Tore Nilsson gjorde här. Är det så att man upplever att man inte har klarat av sin uppgift eller riskerar att inte göra det, då menar jag att man i första hand skall se över sitt sätt att planera verksamheten. Men man skall också — det vill jag gärna stryka under — se till att utnyttja den flexibilitet som faktiskt finns i övertidsbestämmelserna. Jag har inte fått några signaler från ansvarigt polishåll som ger mig anledning att ta initiativ till någon ändring av de bestämmelser som gäller.
Fru talman! Jag har inte sagt och kommer inte att säga att de poliser som tjänstgjorde i ett särskilt fall, där det kanske inte gick så bra med spaningen, har gjort något fel. Det är säkert så att polisen alltid gör sitt yttersta, men om man skymtar bestämmelser som leder till att just de som kan göra jobbet, de som har kunskaper om fallet i fråga och kan fullfölja arbetet, de som även känner till bakgrunden och det som är ”terrängen” i frågan, på grund av att de har jobbat för länge måste avbryta arbetet, då är det inte deras fel, utan då är det något galet med bestämmelserna. Flexibiliteten är naturligtvis mycket viktig. Men det kommer alltid att finnas tillfällen — jag skulle tro att det blir ännu vanligare i framtiden — då det är absolut nödvändigt att personalen gör mer än den egentligen får göra enligt arbetstidslagen. Jag tror att personalen i praktiken också kommer att göra det i nästan 100 96 av fallen.
Fru talman! I just de fallen finns denna flexibilitet.

Fru talman! Jag kommer att bespara både stenografer och åhörare en del av de argument som jag ursprungligen hade tänkt framföra. Jag är nämligen relativt förkyld. Jag skall således inskränka min argumentation så mycket som möjligt. Inledningsvis vill jag göra kammarens ledamöter uppmärksamma på det orimliga beslut som en riksdagsmajoritet fattade våren 1982. Beslutet innebar att alla mopeder skulle registreras, men det har nu kapsejsat. Sedan något om bakgrunden i den här frågan. Det var mittenregeringen som först lade fram ett förslag om registrering av nya mopeder. Mopeder har ju ganska kort livslängd. Därför kunde man räkna med att alla mopeder skulle vara registrerade efter åtta till tio år. Men majoriteten godkände inte det förslaget. I stället förordade man att alla mopeder skulle registreras. Jag vill uttrycka mig på följande sätt: Den gången körde en majoritet bestående av moderater, socialdemokrater och vpk:are över mittenregeringen. Men i dag har verkligheten kört över den majoriteten. Sedan något om det aktuella ämnet, nämligen trafiksäkerheten i övrigt. Vid nämnda tillfälle hade regeringen lagt fram ett förslag om att körkort för tung motorcykel skulle kompletteras med utbildning och förartest vid 18 års ålder. Men majoriteten — bestående, som sagt, av flertalet moderater och av socialdemokrater och vpk:are — lyckades få igenom ett avslag på den punkten. Det innebär att den som vid 16 års ålder har skaffat ett körkort för motorcykel vid 18 års ålder automatiskt blir berättigad att köra tung motorcykel, utan någon som helst utbildning för detta. Vi hade redan dessförinnan observerat att utvecklingen var skrämmande när det gäller olyckor med tung motorcykel. Men det imponerade inte på majoriteten, som var mera intresserad av att göra sig populär hos motorcykelorganisationerna — det var ju valår — än att försöka förebygga olyckor med motorcyklar. I första hand vill jag i detta sammanhang hänvisa till en utredning som gjorts här i Stockholm — kallad Motorcykelolyckorna i Stockholm. Stockholms Trafiksäkerhetsförening presenterade denna utredning i våras. Jämförelser gjordes beträffande utvecklingen under åren 1981-1983. I utredningen konstateras: ”Tidigare var 16-18-åringar de mest drabbade, men 1983 är det mest 19-22-åringar som råkat ut för olyckor”. Vidare sägs det: ”De tyngre fordonen är inblandade i förhållandevis fler olyckor än de lättare.” Försök har gjorts som syftar till att få fram olika relationer. Trafiksäkerhetsutredningens siffermaterial redovisas i det sammanhanget. Därav framgår att det är 25 gånger riskablare att vara förare av en motorcykel än att vara förare av en bil. Det är t.o.m. betydligt farligare att vara förare av en motorcykel än att vara förare av en vanlig cykel. Vidare har man studerat vid vilken tidpunkt olyckorna har inträffat, dvs. hur länge man har haft sin motorcykel innan en olycka inträffat. Av Stockholmsutredningen framgår det att man i 10 96 av fallen inte haft sin motorcykel mer än en månad. Under den första månaden inträffade alltså 10 26 av olyckorna med tung motorcykel. Om man tittar på statistiken över dem som innehaft sin motorcykel upp till ett år, finner man att ungefär 55 96 av alla olyckor inträffat under det första året. Bl. a. detta var skälet till att vi uttalade att man inte borde få köra tung motorcykel innan man genomgått lämplig utbildning. Vederbörande skulle då ha haft åtminstone någon erfarenhet av den här sortens fordon innan han/hon satte sig på motorcykeln för att för första gången köra den. Vidare har man utrett hur det förhåller sig med olika typer av motorcyklar när det gäller inträffade olyckor. Det har visat sig, något som vi diskuterade redan vid det aktuella tillfället, att olyckor med tunga motorcyklar är de mest frekventa — det gäller inte mindre än 39 20 av alla olyckor med tunga motorcyklar som inträffade i Stockholmsregionen under 1983. Det gäller då motorcyklar på 750 kubikcentimeter eller större.

Trafiksäkerhetsverket har presenterat siffror för olycksutvecklingen under första halvåret 1984. Situationen är i stort sett densamma. Siffrorna ärt.o.m. litet högre än första halvåret 1983 beträffande landet som helhet. Många har ropat hurra därför att det under andra halvåret blev en obetydlig nedgång relativt sett av trafikolyckorna. De flesta tror att det beror på att vädret var så mycket sämre, och det kanske bestyrks av att olycksfrekvensen i Västsverige, som hade hyggligt höstväder, inte har sjunkit under andra halvåret utan gått upp även då. Beträffande åldersfördelningen visar både Stockholmsundersökningen och utredningen från trafiksäkerhetsverket för första halvåret 1984 att mer än 50 96 av dem som skadas i samband med mc-olyckor är mellan 18 och 24 år. Det har hävdats att det skulle vara många av dem som inte hade körkort eller som var rattfulla, men Stockholmsundersökningen visar att detta inte är fallet, utan det gäller ett fåtal. De som gjort sig skyldiga till att köra utan körkort resp. att ha varit berusade vid tillfället kunde räknas på ena handens fingrar. Detta är något som gäller inte bara Sverige. Jag tog för skojs skull med mig ett informationsblad från Victoria i Australien som visar att motorcyklisterna även där är kolossalt överrepresenterade beträffande trafikolyckor. För Melbourne redovisar man 102 omkomna bilförare men hela 46 omkomna mce-förare. Troligen är det likadant där som här — att det är 25 gånger så farligt att köra mc som att köra bil. Också i Australien har man vidtagit de åtgärder som jag vet att Sten-Ove Sundström m.fl. jobbar med, att man skall köra försiktigare: ”Ride well — ride safely.” Jag är ingalunda någon motståndare till att regeringen, för att visa någon handlingskraft på detta område, har tillsatt en kommitté som arbetar med att öka säkerheten. Där har provtagningarna beträffande ”Guldhjälmen” sagts vara mycket värdefulla, och man tror att det är i första hand detta som lett till att vi fått någon miskning under andra halvåret. Dess värre tror jag att den som förlitar sig på det har mycket bräcklig grund för sin tro. Däremot är arbetet man satt i gång med att förbättra skyddskläderna bra. När en olycka inträffar kan givetvis följderna av den reduceras betydligt om man har lämplig klädsel. Avslutningsvis: Vill man radikalt bryta trenden när det gäller mc-olyckor, vill man rädda unga människors liv, då kan man inte gå förbi ett införande av särskilt körkort för tung mc. Det skall kombineras med utbildning och provtagning. Den ålder vi föreslår är 18 år. Med detta yrkar jag bifall till reservationen i trafikutskottets betänkande 3.

Fru talman! Varje år satsar samhället stora belopp på trafiksäkerhetsåtgärder. Omoch nybyggnad av vägkorsningar och korsningar mellan landsväg och järnväg är exempel på åtgärder som är avsedda att förbättra trafiksäkerheten. Alla de insatser som görs för att förbättra förutsättningarna för en säker trafik är naturligtvis viktiga och måste fortsätta. En viktig del av trafiksäkerhetsarbetet är att trafikanterna — av alla kategorier — har utbildning för att vistas i trafiken. Det är viktigt att gångtrafikanterna känner till de regler som de skall iaktta. Det är också viktigt att cyklisterna kan trafikregler och behärskar sitt fordon. Grunderna för trafikanternas utbildning ges naturligtvis redan i hemmet och medan vi är barn. Skolan har också en stor uppgift i att förmedla kunskap i och om trafik, inte minst när det gäller blivande mopedister. Frivilligorganisationer av olika slag utför här naturligtvis omfattande insatser för att förbättra trafikkunskaperna för t.ex. mopedförare, och det är mycket bra. Motorcykeln har på senare år blivit ett allt vanligare fordon för våra tonåringar, och detta har lett till att statistiken över motorcykelolyckor har blivit alarmerande. Det är framför allt de tunga motorcyklarna som står för de svåra olyckorna, och därför anser vi reservanter att denna kategori förare skall ha en särskild utbildning för att ha rätt att föra tung motorcykel med stor motoreffekt. Det är viktigt att grundutbildningen för alla mc-förare är effektiv, och säkerligen kan den förbättras. Men det är också viktigt att alla som har för avsikt att framföra större fordon med större motoreffekter får kompletterande utbildning för detta fordon. Att endast åldersgränsen skall vara krav för rätten att skifta fordon är helt otillfredsställande och utgör en direkt trafiksäkerhetsrisk. Ett värdefullt arbete för vidareutbildning av mc-förare utförs av frivilligorganisationer. Detta har också resulterat i att många unga förare med äldre kamraters hjälp har fått en god utbildning, men detta kan inte vara ett hinder för att alla skall vara utbildade för det fordon de skall framföra. När man har fått utbildning och har kompetens för att framföra det större fordonet är naturligtvis ett förarprov och ett bevis om kompetensen självklara. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Vi har i vårt land under en lång period kunnat notera sjunkande olyckstal i trafiken, trots att antalet motorfordon ständigt har ökat. Det finns många orsaker till den utvecklingen. Dels har vi fått trafiksäkrare fordon med bättre bromsar, införande av mopedoch mchjälmar samt ökad användning av bilbälten, dels har vi fått ett effektivare trafiksäkerhetsarbete med allt större inslag av frivillighet. Under de senaste åren har frivilligorganisationerna börjat samarbeta på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Den av riksdagen i tre steg beslutade överföringen av informationsmedel från TSV till NTF, som nu är genomförd, skapar bättre möjligheter för att engagera allt fler trafikanter i det viktiga trafiksäkerhetsarbetet. Trots det ökade intresset för att höja trafiksäkerheten har vi under de senaste åren fått en ökning av olyckorna bland motorcyklister och cyklister. Orsaken till den utvecklingen är främst att antalet motorcyklar har ökat från ca 50 000 under 1970-talet till drygt 100 000 i år samt att också cyklisternas antal har ökat. Visserligen har antalet dödade motorcyklister minskat i år jämfört med föregående år, men antalet olyckor med motorcyklar är fortfarande för många. Tyvärr har också olyckorna bland cyklisterna ökat i antal, och det finns därför särskild anledning att följa utvecklingen i denna trafikantgrupp. Mot bakgrund av det ökade antalet motorcykeloch cykelolyckor tillsattes på initiativ av kommunikationsministern i december 1983 tre arbetsgrupper och en ledningsgrupp med uppgift att lägga fram förslag för att förbättra trafiksäkerheten för nämnda trafikantgrupper. Arbetsgrupperna har en bred representation från myndigheter, organisationer och branscher som berörs av mcoch cykelfrågor. Den första etappen för arbetsgrupperna är nu avklarad. Den bestod av åtgärder på kort sikt att sättas in under den nu gångna säsongen. För motorcyklister innebar det bl.a. fortbildningsövningar på frivillig basis. De frivilliga kurser som genomfördes under försommaren samlade ca 13 000 motorcyklister och innebar att deltagarna fick lära sig bromsteknik, kurvoch balansteknik och mycket annat. Vidare har arbetet resulterat i att grundutbildningen för motorcykelförare fr.o.m. den 1 januari 1985 betydligt förbättras. Då effektiviseras utbildningen för mc-förare, bl.a. genom att realistiska bromsövningar införs. Eleverna skall t.ex. lära sig att utföra inbromsningar från lägst 90 km/tim på olika vägunderlag. I en andra etapp arbetar nu ledningsgruppen med frågor om långsiktiga åtgärder. I det arbetet ingår frågan om ett särskilt körkort för tung mc samt vilka krav som skall ställas på lärare i mc-utbildningen. Dessutom ingår en del andra frågor. Detta arbete kommer att avslutas under december månad. Det sistnämnda har en direkt anknytning till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande. Reservanterna anser inte att det är nödvändigt att vänta på det arbete som pågår, utan man vill att ett beslut om körkort för tung mc skall fattas med det snaraste. Från utskottsmajoritetens sida vill vi avvakta det arbete som pågår.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 Vad det gäller är att se till att alla berörda intressenter skall få tillfälle att delta i arbetet för en bättre trafiksäkerhet. Därmed har vi också större möjligheter att fatta beslut som gagnar trafiksäkerheten i dess helhet.
Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad. År 1982 avslog majoriteten regeringens förslag om införande av körkort för tung mc för personer som fyllt 18 år. Jag noterar med tillfredsställelse den glidning i formuleringen som innebär att man i dag inte avstyrker detta förslag utan i stället säger att man vill vänta på resultatet av en utredning. Jag vill uttrycka den förhoppningen att resultatet av den utredningen blir att vi inom en inte alltför avlägsen framtid får ett körkort som ger behörighet för 18-åringar och äldre att föra tung motorcykel.
Fru talman! Låt mig bara säga, att på den tiden då vi hade en borgerlig regering och en centerpartistisk kommunikationsminister och Rune Torwald åtminstone ibland fungerade som någon form av sakkunnig i departementet, var han oerhört noga med att invänta det arbete som pågick inom departementet innan beslut fattades här i kammaren. Den principen har han nu av någon anledning övergivit, trots att det arbete som nu pågår beräknas vara färdigt inom bara ett fåtal veckor.
Fru talman! Låt mig bara notera att vi hade ett alldeles utmärkt utredningsmaterial som bas för den proposition som lades fram 1982. Trafiksäkerhetsutredningen hade lagt fram ett förslag om körkort för tung motorcykel. Ni hade inte ett så bra underlag när ni avslog förslaget.

Fru talman! I det arbete som nu pågår studeras bl.a. haveriundersökningar som har gjorts av VTI under den gångna sommaren. Det har varit och är mycket viktigt för oss i det arbete som pågår att ha ett så brett underlag som möjligt. Något sådant underlag har inte presenterats tidigare, under de borgerliga regeringarna, när vi har diskuterat den här frågan.

Fru talman! Jag finner det angeläget att från den moderata gruppens majoritet i trafikutskottet förklara att vi f.n. ställer oss bakom det krav på uppskov med ställningstagande i frågan som utskottsmajoriteten i betänkandet framställer. Det var, som Sten-Ove Sundström sade för en stund sedan, en centerpartistisk kommunikationsminister som 1982 lade fram förslag om bl.a. särskilt körkort för tung motorcykel, och en majoritet av moderater och socialdemokrater avvisade den gången det förslaget. Det gjorde vi därför att vi inte trodde att motorcykelkörkort i och för sig skulle vara ett effektivt medel för att förändra olycksfallsfrekvensen. Vi tycker fortfarande att det är diskutabelt. En stor del av olyckorna orsakas av motorcyklister som inte har körkort. En del är berusade. En del blir påkörda. I ingetdera fallet skulle ett särskilt körkort, enligt min mening, vara någon räddning. Nu finns det en särskild ledningsgrupp, som har tillsatts inom departementet och där Sten-Ove Sundström är riksdagens representant. Det är angeläget att den gruppen så snart som möjligt tar ställning och lägger fram förslag till åtgärder. Ett sådant förslag kommer naturligtvis att inbegripa ett ställningstagande i fråga om särskilt körkort för motorcykel. Från moderat sida ställer vi oss således nu avvaktande. Vi är på det klara med att detta är en synnerligen känslig fråga. Särskilt under sommartid, när dessa olyckor ofta inträffar, är det ytterligt obehagligt att känna skuld för att man kanske genom sin avvaktande hållning medverkar till dem. Jag finner det mycket angeläget att ledningsgruppen lägger fram realistiska förslag. Jag har velat säga detta som en röstförklaring från den moderata majoriteten i trafikutskottet.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 4 om Öresundsförbindelserna hänvisas till pågående överläggningar mellan Sverige och Danmark i frågan. Det är inget nytt, såvida man inte anser att hänvisningarna till ständigt nya utredningar, översyner och överläggningar om färjetrafiken, bron och järnvägstrafiken mellan Sverige och Danmark är något nytt. Det ansluter sig till ett mönster, som vid det här laget torde vara åtskilliga decennier gammalt. Brodebatten upplevs som Öresundsregionens segaste följetong genom 1950-, 1960-, 1970 och nu 1980-talet. Kommunikationsministern har i en TT-intervju nu låtit förstå att han vill ha ett snabbt beslut för både bro och tunnel. Men han hänvisar i sin tur till överläggningar och diskussioner. Betydligt försiktigare var kommunikationsministern i dag i sitt svar på Karin Ahrlands fråga. Vi i centerpartiet ställer oss bakom arbetet för en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. Men i stället för en bro mellan Malmö och Köpenhamn vill vi satsa på effektiva färjeförbindelser. För det mesta har det under årtiondenas lopp alltså varit utredningar och åter utredningar. Såsom kuriosa kan nämnas att det faktiskt någon gång då och då har fattats beslut om att bygga en bro. I december 1973 fattades här i riksdagen, såsom nämns i utskottets betänkande, ett beslut med 215 röster för och 97 mot en vägbro mellan Malmö och Köpenhamn. Bron skulle öppnas för trafik senast 1985. Vad dröjsmålet i verkligheten avspeglar är ekonomiska realiteter plus en vaken opinion samt en tveksamhet inför det förnuftiga i en sådan här satsning. Ett annat beslut som också är värt att notera kom två år därefter, alltså 1975. Riksdagen fattade då ett nytt beslut med ett helt annat innehåll när det gäller de fasta förbindelserna över Öresund. Beslutet, bakom vilket stod ett enigt trafikutskott, innebar att det fortsatta arbetet skulle inriktas på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. När frågan under senare år har varit uppe till behandling, har trafikutskottet gång på gång intagit en mycket avvaktande ståndpunkt. Vid riksmötet 1982/83 slog utskottet fast att det var angeläget att ”frågan om den framtida utformningen av Öresundsförbindelserna snarast får en tillfredsställande lösning” och att det fanns ”behov av goda transportmöjligheter”. Man talade om ”ett väl fungerande transportsystem till Danmark och kontinenten” och förklarade att ”en god kvalitet på dessa förbindelser är av betydelse även för näringslivet i Danmark, Norge och Finland”. Man hoppades också på att regeringen skulle ta ett skyndsamt initiativ till överläggningar med den danska regeringen, och då var det angeläget att frågan om tågförbindelserna med Danmark och kontinenten löstes. Lägg märke till att ordet bro inte nämns och att goda förbindelser tydligen mycket väl kan bestå av annat än en bro. Den senaste översynen var klar 1983, men av det materialet skedde en ytterligare komplettering. Vid överläggningar under 1984 mellan de danska och svenska kommunikationsministrarna har betonats det föga uppseendeväckande att man hade gemensamt intresse av att vidareutveckla goda kommunikationer mellan Sverige och Danmark och med kontinenten. Hela tiden har man både från dansk och svensk sida framhållit att en förutsättning för att ingå avtal om fasta Öresundsförbindelser är att det dessförinnan har fattats beslut om fasta förbindelser över Stora Bält. En del positiva saker har trots allt inträffat under senare tid som innebär en förbättring av förbindelserna. Jag tänker på avtalet om den nya tågfärjeförbindelsen som skall inrättas fr.o.m. juni 1986 mellan Helsingborg och Köpenhamn och på den trafik med svävare som SAS bedriver sedan mitten av juni 1984 för att frakta flygpassagerare och bagage mellan Malmö och Kastrups flygplats i Köpenhamn och som det hänvisas till i utskottets betänkande. Man lär sig ju av erfarenheten, och erfarenheten utgörs av en oändligt lång rad utredningar och översyner och återigen utredningar. Det är fråga om man inte skulle kunna bygga en bro med hjälp av allt det utredningsmaterial som frågan har avkastat. Det är inte så konstigt om människor blir skeptiska inför allt pratet om denna bro, för den yttre iakttagbara verkligheten händer det ju ingenting med. Kommunikationsministrar kommer och går och nästan alla har de uttalat den fasta övertygelsen om nödvändigheten av en bro. Men brospannen har varit för djärva, och de har hittills snabbt brutit samman. Det är nog många malmöbor som erinrar sig hur dåvarande kommunikationsministern Bengt Norling stod på Lernacken och avtecknade sig mot himlen tillsammans med vissa kommunalråd från Malmö och stolt pekade ut var bron skulle ligga. Det var 1973. Den bron skulle alltså stått klar 1985. Gustav II Adolf står i Göteborg och pekar ut var staden skulle ligga och den ligger där, men när kommunikationsministrar i allmänhet har pekat ut var Öresundsbron skall ligga, har det inte medfört något resultat. Det kan bero på att man har förbisett alla de hakar som finns och alla de argument som finns mot en bro. Det kan ju också hända att frekvensen av brolöften har ett visst samband med att man befinner sig i faggorna till en valrörelse. Vad vet jag? Medan tiden går har i verkligheten förbindelserna mellan Sverige och Danmark försämrats, och det är mycket allvarligt. Först nu på senaste året har färjeförbindelserna något förbättrats, men någon riktigt grundläggande förbättring har man inte lyckats med. Inom centern i Malmö och Malmöhus län har vi sedan många år arbetat för snabba, bekväma och regelbundna färjeförbindelser mellan Malmö och Köpenhamn. Broplanerna har alltför länge kastat sin skugga framför sig och helt naturligt skapat ointresse för investeringar i täta, regelbundna och pålitliga färjeförbindelser. Det har vi betonat i två motioner från oss centerpartister i Malmöhus län. Dessa behandlas i utskottets betänkande. Fru talman! Det bästa hade varit om kommunikationsministern hade skrinlagt planerna på en bro så att en helhjärtad satsning hade kunnat göras på effektiva färjeförbindelser.

Fru talman! Eftersom jag redan tidigare i dag har talat om den eviga frågan om en bro mellan Malmö och Köpenhamn tänker jag inte ta upp den frågan igen, mer än att jag kanske måste påpeka att jag inte uppfattade Curt Boströms svar till migi dag som försiktigare än tidigare. Jag uppfattade det av ungefär samma valör som tidigare, och det hoppas jag att jag har uppfattat rätt. Jag skall i stället tala något om den Skåne-motion som Hans Petersson i Röstånga och jag väckt och där det finns ett avsnitt om förbindelserna över Öresund. Vi säger bl.a. att det är på kort sikt nödvändigt att förbättra färjeförbindelserna för alla slag av transporter och det är angeläget att satsa på direkta, billiga och tidsenliga båtförbindelser mellan Malmö och centrala Köpenhamn. Vi tycker nämligen att det måste vara fel att mer än 135 000 resenärer hade behövt åka buss på färja för att komma till centrala Köpenhamn och att de faktiskt hade varit tvungna att åka över Dragör och förbi Kastrup för att komma från den ena stora staden vid sundet till den andra för något så när rimliga priser. Vi tog upp den gamla frågan om Lex Öresund. Vi menade att det var nödvändigt att modifiera den lagen och försöka få mer valfrihet när det gäller trafiken över sundet. Vi begärde en modifiering av beslut om långsiktig planering av Öresundstrafiken och stödåtgärder i första hand för direkta förbindelser mellan Malmö och centrala Köpenhamn. Trafikutskottet har såvitt jag kan se bara svarat på frågan om den långsiktiga planeringen i detta läge och har helt förbigått det akuta problem som finns i dag och som Ulla Tillander också talade om när det gäller förbindelserna mellan Malmö och centrala Köpenhamn. Detta är, fru talman, beklagligt. Problemen angår faktiskt inte bara malmöborna, som andra tycks tro. Malmö är rikets tredje stad och ett regionalt centrum. Det är fler skåningar än malmöborna som lider av att förbindelserna mellan de två städerna är så urusla som de är i dag. Det är naturligtvis bra med en svävare till Kastrup, men det vore ännu bättre om vi kunde komma till Rådhusplatsen också för ett rimligt pris. En fast broförbindelse någon gång i framtiden vill många av oss ha, men att vi vill det hjälper oss inte i dag. Utskottet har inte tagit upp den frågan. Vi kan inte göra annat än att lova att återkomma med en motion i januari nästa år. Det tycks vara nödvändigt.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande 4 handlar om Öresundsförbindelserna. Ett enigt utskott har avstyrkt ett antal motioner som väcktes under allmänna motionstiden. Det är intressant att studera dessa motioner. Det finns krav på bro och tunnel tunnel men inte bro, krav på att vi varken skall ha tunnlar eller broar, krav på bättre färjeförbindelser, liksom synpunkter att det är ganska bra som det är. Detta har varit utgångspunkten för trafikutskottet. Vi har alltså enhälligt avstyrkt dessa motioner eller, för att använda riksdagsspråket, lämnat dessa motioner utan åtgärd med hänsyn till den situation som nu föreligger och det arbete som pågår när det gäller dessa frågor. Det har sagts av både Ulla Tillander och Karin Ahrland att frågan om Öresundsförbindelserna varit föremål för uppmärksamhet under mycket lång tid. Redan i början av 1950-talet gjordes den första gemensamma dansk-svenska utredningen om olika brooch tunnelalternativ över Öresund. Denna första utredning har sedan följts av flera. År 1973 hade man kommit så långt att det förelåg en faktisk överenskommelse mellan den danska och den svenska regeringen om att anlägga en järnvägstunnel mellan Helsingör och Helsingborg samt en vägförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö. Den svenska riksdagen ställde sig bakom denna överenskommelse. Men nu är det så att det fattas beslut i dessa frågor inte enbart i den svenska riksdagen utan frågorna gäller också ett annat land, nämligen Danmark. Det danska folketinget sade nej till överenskommelsen. När vi diskuterar de framtida Öresundsförbindelserna brukar jag säga att det är ungefär som i ett äktenskap. Det är inte så, att bara den ena kontrahenten gifter sig med den andra. Skall det bli ett lyckligt äktenskap måste båda kontrahenterna vara överens om äktenskapet. Det är kanske just detta att de båda kontrahenterna inte har varit överens om att ingå äktenskap som har gjort att frågan har dragit ut på tiden. Jag tycker att detta är beklagligt. När överenskommelsen år 1973 förkastades av det danska folketinget startade man en ny gemensam utredningsomgång, och det var väl den mest omfattande och grundliga hittills. Resultatet presenterades i de båda länderna år 1978. På den tiden, fru Ahrland och fru Tillander, hade vi en borgerlig flerpartiregering i Sverige, och den kunde inte — liksom beträffande en rad andra för samhället viktiga spörsmål — enas om hur frågan skulle föras vidare. Efter remissbehandlingen blev frågan liggande. Trots att trafikutskottet gjorde enhälliga uttalanden om att vi måste få till stånd bättre lösningar när det gäller kontinentförbindelserna och trafiken till Danmark hände tyvärr ingenting under dessa år. År 1982, då vi fick en socialdemokratisk regering, släppte förlamningen i kanslihuset. Omedelbart tog den nya kommunikationsministern tag i frågorna och satte i gång med att gå igenom resultatet av 1978 års utredning, och han aktualiserade och uppdaterade materialet. I början av det här året var arbetet klart. Vi konstaterade att sysselsättningsfrågorna på kort resp. lång sikt måste underkastas en fördjupad analys. Den analysen har fortsatt. I anslutning till Nordiska rådets möte i början av året kom den danska och den svenska kommunikationsministern överens om att man skulle ta itu med dessa frågor. Det har tillsatts ämbetsmannakommittéer som arbetar mycket intensivt med frågorna. Som kommunikationsministern sade tidigare i dag i ett svar till Karin Ahrland fortlöper arbetet, och man kan räkna med att under våren 1985 ha ett underlag för ett beslutsfattande i den svenska resp. den danska regeringen. Detta tycker vi är mycket bra. Vi tycker också att det var utomordentligt viktigt för svenskt näringsliv att vi fick en kommunikationsminister som kan ta itu med färjefrågorna, som fru Tillander talade om. Nu har vi ett avtal mellan det svenska, det danska och det tyska järnvägsföretaget, och år 1986 skapar vi effektiva färjeförbindelser för godstransporter ned till kontinenten. Det här är utomordentligt viktigt och väsentligt för svenskt näringsliv. De gränsöverskridande transporterna representerar ett årligt värde på mellan 80 och 90 miljarder. Det är en viktig förutsättning för svenskt näringsliv att vi har en effektiv transportapparat. Men vad hände, fru Tillander och fru Ahrland, under de år då ni hade att hantera dessa frågor och hade ett rikhaltigt utredningsmaterial? Skvatt intet! Ni kunde inte i de borgerliga regeringarna komma överens. Det är alltså sanningen. Vi i trafikutskottet tycker att det är bra att denna fråga rullar på och att vi får fram ett underlag under våren 1985.

Fru talman! Vi har alltså konstaterat att trafikutskottet är enigt. Samtliga partier är överens om att avvakta. Samtliga partier är också överens om — något annat har man inte gett uttryck för i utskottsbetänkandet — att utgångspunkterna för förhandlingarna mellan den danska och den svenska regeringen är de riktiga. Utgångspunkterna för dessa förhandlingar är att man skall tillskapa fasta förbindelser över Öresund, såväl en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn som en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Detta är alltså utgångspunkterna för det arbet som bedrivs i ämbetsmannakommittéer och för de förhandlingar som skall drivas mellan den svenska och den danska regeringen. Även på denna punkt är utskottet enigt. Det tycker jag är bra. Det är första gången trafikutskottet är enigt på denna punkt. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till trafikutskottets enhälliga hemställan.
Fru talman! Kurt Hugosson sade att vi nu har en effektivare transportapparat. Det har vi definitivt inte. Den socialdemokratiska inställningen i den här frågan har faktiskt medverkat till att lägga en död hand över utvecklingen när det gäller förbindelserna över Öresund. Nu har vi ju en socialdemokratisk regering, Kurt Hugosson. Se då till att det i frågan fattas ett snabbt beslut. I sitt frågesvar i dag var kommunikationsministern, som jag nämnde förut, ganska försiktig. Där framkom egentligen inget nytt, utan det hänvisades till utgångspunkter, överläggningar och diskussioner. Kommunikationsministern nämnde att i de fortsatta gemensamma diskussionerna om fasta förbindelser över Öresund skall inte bron glömmas bort. Det har vi också hört förut. Det är väl ingen som tror att man skulle glömma bort brodiskussionen. Det skall bli intressant att se vad överläggningarna leder fram till. Det finns många hakar i frågan. Danmark måste först klara av vad som gäller Stora Bält. Annars är det inte så mycket bevänt med det hela. Sveriges ekonomi är ju inte heller sådan att vi från vår sida kan ha råd med att betala förbindelserna mellan Helsingborg och Helsingör, en bro mellan Malmö och Köpenhamn och en bro över Stora Bält. Det kan väl inte vara avsikten. Det är ju oftast så att den som griper över mycket förlorar hela stycket. Tyvärr föreligger den risken också nu. Därför skulle det vara bra om man följde vårt råd: Nej till en bro och ja till en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör samt satsning på effektiva färjeförbindelser.
Fru talman! Jag får kanske först påminna Kurt Hugosson om vad Curt Boström påpekade i en tidigare debatt i dag, nämligen att det har varit en fullständig riksdagsenighet om att tåg-färje-förbindelserna behöver bli bättre. Sedan vill jag bara säga till Kurt Hugosson beträffande broförbindelserna och det lyckliga äktenskapet att det är klart att det är nödvändigt att två parter kommer överens, men det brukar också ingå att den ena parten börjar med att fria. Det var detta jag vill försäkra mig om att Curt Boström gör. Kurt Hugosson sade att det gick långsamt under borgerliga regeringar. Får jag be närvarande kommunikationsminister och hans parti att skynda på nu då, så att det blir någonting gott gjort av den socialdemokratiska regeringen.

Fru talman! Jag blir litet konfunderad. Jag lyssnade på debatten mellan fru Ahrland och Curt Boström, och då var fru Ahrland bekymrad för att man hade träffat avtalet om järnvägsförbindelserna och tågfärjorna. Det kunde kanske, sade fru Ahrland, från dansk sida uppfattas på det sättet att man inte är så intresserad av att lösa frågan om de fasta förbindelserna. Vi har inte fått någon bättre transportförsörjning eller bättre kommunikationer, säger fru Tillander. Nej, men vi har äntligen träffat ett avtal som innebär att fr.o.m. juni 1986 får vi en mycket effektiv järnvägsfärjetrafik. Trafikutskottet har för flera år sedan enhälligt uttalat att vi inte kan vänta på några fasta förbindelser utan måste se till att klara av det här. Det första Curt Boström gör när han blir kommunikationsminister är att sätta i gång detta arbete. Nu finns ett avtal. Efter 39 år kan man avskaffa gubben med den röda flaggan i Helsingborg. Man får en lösning på ett gammalt och bekymmersamt stadsplaneoch trafikproblem som länge har varit akut i Helsingborg. Där har det alltså skett en aktiv insats från den socialdemokratiska regeringen för att få till stånd bättre förbindelser över Sundet och bättre förutsättningar för svensk exportindustri att snabbt föra sina produkter ner till kontinenten. Självfallet är det så att Stora Bält-förbindelserna har betydelse för hurdan lösningen blir. Från svensk sida har man ju klart och entydigt sagt i de diskussioner som förs med den danska regeringen, att vi icke är intresserade av att komma över till Själland utan att kunna komma vidare till kontinenten. Vi menar att det är en förutsättning att även den frågan löses. När det gäller den aktuella lösningen på färjesidan har man träffat avtal med de danska järnvägarna och med de tyska järnvägarna, och man skapar en effektiv färjeförbindelse Rödby-Puttgarden. Jag tycker att man med tillförsikt skall se fram mot de diskussioner som pågår. Därmed är icke sagt att vare sig jag, Curt Boström eller någon annan kan säga att det blir denna lösning, för det är icke en ensidig svensk fråga utan en fråga som berör både Danmark och Sverige.
Fru talman! De broplaner som vi nu talar om har alltför länge kastat sin skugga framför sig, och det har naturligtvis inneburit att man inte har vågat satsa på effektiva investeringar i färjetrafiken. Som tidigare har nämnts i debatten, har detta i årtionde efter årtionde gett färjeförbindelserna karaktären av en tillfällig och provisorisk lösning, som efter hand har försämrat dem till en nivå som tidvis måste betraktas som extremt dålig med tanke på att det rör sig om förbindelserna mellan två av Nordens största städer, Malmö och Köpenhamn. Det bästa vore naturligtvis om vi fick diskussionen om en bro avförd från dagordningen, så att vi kunde satsa ordentligt på färjeförbindelserna. Det vore utomordentligt bra om den nuvarande kommunikationsministern kunde ge ett lika rejält besked som vår förre kommunikationsminister Claes Elmstedt, nämligen säga nej till en bro. När det gäller utskottets ställningstagande vill jag bara säga till Kurt Hugosson att utskottet inte har tagit ställning i själva sakfrågan. I betänkandet står det: ”Som framgår av utskottets sålunda lämnade redogörelse har — — — flera åtgärder vidtagits för att förbättra Öresundsförbindelserna. Med hänvisning härtill och i avvaktan på resultatet av de pågående svensk-danska överläggningarna om fasta förbindelser över Öresund m.m. bör motionsyrkandena enligt utskottets mening lämnas utan någon riksdagens åtgärd.” Utskottet har alltså inte tagit ställning i själva sakfrågan.
Fru talman! Nej, Kurt Hugosson, jag sade inte att jag personligen var så bekymrad. Jag sade att många malmöbor och många andra skåningar var bekymrade. Jag visade också varför. De hade nämligen läst och sett diverse uttalanden från tjänstemän uppe i Stockholm som har med broförbindelserna att göra. Malmöborna hade fog för sina bekymmer, och det var därför som jag ställde frågan till Curt Boström. Kommunikationsministern sade att han skulle lugna mig. Det gjorde han, på det sättet att jag utgår från att han fortfarande har ambitionen att bli ett av de mycket få socialdemokratiska statsråd som lämnar efter sig ett historiskt beslut av godo för landet. Jag önskar Curt Boström lycka till på den punkten.

Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att utskottet har lämnat motionerna utan åtgärd, mot bakgrund av att man nu är inne i ett intensivt skede av diskussionerna om dessa frågor. Det innebär naturligtvis att vi inte har tagit ställning till vare sig en tunnel, en bro eller vilka kombinationer som vi skall ha. Inför utskottet har emellertid också redovisats den utgångspunkt som gäller för överläggningarna. Det är att tillskapa två fasta förbindelser. Utskottet har icke reagerat mot att det är utgångspunkten för diskussionerna. Jag vill göra en personlig reflexion med anledning av Karin Ahrlands tidigare inlägg om de synnerligen dåliga förbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn. Malmöborna vill åka till Rådhusplatsen i Köpenhamn. Det förstår jag. Köpenhamnarna vill kanske komma till Stortorget i Malmö. Men varför löser ni då inte det problemet? Detta måste ändå uppfattas som en regional fråga. Här finns Malmö och Köpenhamn, två stora tätorter, som inte kan få till stånd kollektivtrafik mellan två centra. Är det meningen att skattebetalarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och övriga delar av landet skall vara med och subventionera malmöbor som vill åka till Rådhusplatsen i Köpenhamn? Det anser jag är fel. Jag tycker att ni i Malmö och Köpenhamn skall gå hem och lösa problemet med era trafikförbindelser, så att ni kan åka till Tivoli i Köpenhamn, eller vad det är ni vill. Jag kan inte finna att det är rimligt med statliga subventioner för denna typ av förbindelser. Stockholms läns landsting satsar 1,5 miljarder på kollektivtrafiken i sin region. Om det satsas 20 miljoner i Malmö och 20 miljoner i Köpenhamn, kan ni få utomordentligt goda förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn.

Fru talman! Efter Kurt Hugossons anförande är det litet svårt att förstå att vi faktiskt behandlar ett enhälligt betänkande. Jag skall avstå från att gå i polemik med honom på alla punkter, och jag kommer att hålla mig till huvudfrågan. Jag vill bara erinra om att ett beslut i frågan, när vi senast var ganska nära en lösning, först och främst strandade på den hållning man intog i Danmark. Detta kanske i någon mån berodde på att man i Danmark inte alltid haft den regeringskonstellation man har i dag. Den svenska regeringen kan lämpligen utnyttja det faktum att det i dag finns en samarbetsvillig borgerlig regering i Danmark. Frågan om förbättrade förbindelser över Öresund och Östersjön har i debatten länge betecknats som en fråga som enbart berör Malmöhus län. Detta är en felsyn. Bättre förbindelser över Öresund och Östersjön är vare sig en lokal eller en regional fråga. Det är en fråga som är av nationellt intresse. En mycket stor del av allt gods till och från Sverige går över Öresund. Det är viktigt att slå fast detta och att samtidigt konstatera att förbindelserna i dag inte håller en tillfredsställande standard. Lösningen för Öresundstrafiken ligger nog till mycket stor del i ordet mångfald. Det är inte fråga om endast en lösning av det mycket enkla skälet att det inte ställs bara ert krav på en lämplig transport av person eller gods. Tvärtom ställs det många olika krav av många människor och många företag. Vi kommer säkert aldrig att kunna tillgodose alla önskemål. Men ju mer vi accepterar mångfalden, desto större är chansen att vi får en för flertalet lyckad lösning. Därför tycker jag att man aldrig ryggmärgsinstinktivt skall säga nej till någon lösning. Dess värre sker detta alltför ofta i debatten: I Malmö reagerar man på en tågfärja från Helsingborg, och i Helsingborg reagerar man varje gång en bro mellan Malmö och Köpenhamn diskuteras. Jag tror dess värre också att det inte först och främst är motstånd från centralt placerade beslutsfattare som har lagt hinder i vägen för en rimlig lösning, utan att motståndet till stor del finns inom den egna regionen. Debatten har alltför mycket präglats av naiva resonemang där man sagt: Om inte vi får någon lösning för vår kommun, så skall inte heller någon annan ha det. Detta har hämmat utvecklingen i en hel region, och det är i sig kanske lika allvarligt för Malmöhus län som hela strukturomvandlingsprocessen från 1965 och 15 år framåt. Det finns i dag en klar snedvridning mellan det som man kallar det norra resp. det södra läget i Öresundstrafiken. Under det senaste decenniet har en allt större del av trafiken kommit att utgå från Helsingborg. Det finns många skäl till detta, varav det viktigaste givetvis är att efterfrågan har fått styra trafiken, vilket i sig är bra. Detta medför också att turtätheten varierar kraftigt. I Helsingborg har man visst fog för att tala om en blå bro — i form av de färjor som avgår i genomsnitt var femte minut. Ett stort antal utredningar om Öresundstrafiken har lagts fram under de senaste hundra åren. Hittills har alla utmynnat i intet. Det har rört sig om kommittéer och kommissioner, expertgrupper och delegationer, enmansutredningar och beredningar. Ingen av dem har lämnat något annat spår efter sig än en uppsjö av publikationer. I dag bör rimligtvis alla kunna vara överens om att Öresundsfrågan är färdigutredd. Det är dags — för att inte säga hög tid — att komma fram till ett beslut som kan betecknas som slutgiltigt. Alla parter skulle förmodligen tjäna på det. Öresundsregionen är Nordens mest tätbefolkade område. På en tämligen begränsad yta bor 3,3 miljoner invånare. Sannolikt har just den här regionen de allra bästa utvecklingsmöjligheterna inför framtiden. Men en förutsättning är att kommunikationerna förbättras. Oavsett vilken uppfattning man har om behovet av fasta förbindelser över Öresund så kan man nog utgå ifrån att om Skåne och Själland hade tillhört samma nation, så hade vi nog haft både bro och tunnel för länge sedan. Om det hade funnits land mellan Skåne och Själland, så hade det funnits vägar sedan urminnes tider. Om det hade legat ett berg i vägen, så hade vi sprängt oss fram. Men nu finns det ett hav — mellan två länder — och då utreder vi i all oändlighet. Det måste nu slås fast att det inte längre får vara på det viset att ineffektivitet i två länder innebär att vi fortsätter att bygga en barriär mitt i Öresund. Fru talman! Vissa positiva saker har inträffat i Öresundstrafiken under det senaste året. En sådan är svävartrafiken från Malmö hamn direkt till flygplatsen utanför Köpenhamn. En annan är det avtal som äntligen tycks komma till stånd och som innebär en tågfärjelinje mellan Helsingborg och Köpenhamn. Därmed kommer gods som transporteras med järnväg att inte enbart komma snabbare till Danmark utan också vidare till kontinenten. Det tredje positiva är de upprepade löftena från kommunikationsministern att någon gång vid halvårsskiftet 1985 förelägga riksdagen ett förslag om en mera långsiktig lösning för Öresundstrafiken. Från den 1 juni 1986 kommer vi förhoppningsvis att ha en tågfärja i gång, som klarar av den spårbundna trafiken till utlandet. Det är i det läget också nödvändigt att vi får någon typ av lösning för lastbilsoch personbilstrafiken. I regeringens direktiv till den nu arbetande kommittén heter det att denna skall arbeta ”skyndsamt med sikte på att förslag till regeringsöverenskommelse skall föreligga vid halvårsskiftet 1985”. Det kan kanske så småningom finnas anledning att påminna kommunikationsministern om detta löfte. Även om det skulle komma ett beslut om en fast förbindelse över Öresund, kommer det att ta många år innan en sådan står klar. Personligen är jag beredd att betvivla att vi har en fast förbindelse före år 2000. Det är viktigt att färjetrafiken under tiden får utvecklingsmöjligheter. Det besked som finansministern lämnade här i kammaren för några veckor sedan om ändringar i Lex Öresund — den lag som reglerar försäljningen ombord på färjorna — var positivt, dvs. under förutsättning att löftet verkligen kommer att infrias. Då kommer rederierna att få betydligt förbättrade ekonomiska förutsättningar. Med tanke på det stora antal år som ännu återstår innan en — i dagsiäget högst eventuell — fast förbindelse står klar finns det möjligheter att investera i ytterligare en omgång båtar och sannolikt också driva dem i praktiskt taget en hel livslängd. Fru talman! Vi debatterar här ett ärende som fått rubriken Öresundsförbindelser m.m. Jag har hittills bara talat om ”Öresundsförbindelser”. Låt mig i korthet också få beröra ”m.m.”. Därmed avses uppenbarligen Östersjötrafiken. Lösningen för tågfärjetrafiken mellan Helsingborg och Köpenhamn är bra. Men det kan också visa sig att det finns underlag för direktgående tågfärjetrafik även mellan Trelleborg och Travemände, av det skälet att det kan te sig onödigt att transportera gods, som skall direkt till kontinenten, genom Danmark. Trelleborg har i det läget ett antal utomordentliga fördelar: dels i sin närhet till kontinenten, dels därför att en s.k. småskalig lösning skulle kunna sättas i gång väldigt snabbt och till låga kostnader. Utskottets betänkande är enhälligt. Det innebär inte att vi är överens i sak men väl i form om hur ärendet i dag skall handläggas. Om det blir så, fru talman, att regeringen någon gång under 1985 förelägger riksdagen ett förslag till en långsiktig lösning av Öresundstrafiken — ett löfte som upprepats flera gånger, senast i dag i denna kammare — står vi närmare målsnöret i denna fråga än kanske någonsin tidigare. Då närmar vi oss också ett ställningstagande som efter hundra år av debatter och utredningar förtjänar att kallas historiskt.

Fru talman! Som framgått av debatten har frågan om Öresundsförbindelserna diskuterats och utretts under en lång följd av år. Det är nu mer än tio år sedan riksdagen — det var 1973 — godkände den överenskommelse om fasta förbindelser över Öresund som den svenska och den danska regeringen hade träffat tidigare samma år. Egentligen kan man säga att dessa tio år har präglats av ständigt försämrade förbindelser mellan Sverige och Danmark. Det är först i år som vi kan skönja en ljusning när det gäller förbättrade förbindelser över Öresund. Jag vill i detta sammanhang ge kommunikationsministern en eloge för den handlingskraft han visat alltsedan regimskiftet 1982 — till skillnad, Ulla Tillander, från den förlamande hand som låg över utvecklingen under de borgerliga regeringsåren 1976-1982. Det enda bidraget till förbättrade förbindelser då var egentligen Claes Elmstedts nej till en Öresundsbro. Låt mig nämna ett par positiva ting som hänt under det här året: 2. Svävartrafik i SAS regi har kommit i gång mellan Malmö och Kastrup. 3. Storbåtstrafiken, med passagerare, mellan Malmö och Köpenhamn har på nytt kommit i gång, i någorlunda hygglig omfattning. Det är resultatet av ett kommunalt engagemang i färjetrafiken. 4. Avtal har träffats dels mellan SJ och DSB, dels mellan SJ och Helsingborgs kommun som innebär en avsevärd förbättring av tågfärjetrafiken mellan Sverige och kontinenten. På det sättet har man dessutom kommit fram till en lösning på frågan om bangårdseländet i Helsingborg. Som malmöbo hälsar jag det avtalet med tillfredsställelse. 5. Finansministern har ställt uppmjukade regler i utsikt i fråga om Lex Öresund. En rad uppvaktningar och skrivelser från Malmö kommun, från fackliga organisationer, från Skånes handelskammare t.ex. har förekommit. Och äntligen tycks man ha kommit till insikt om att de stränga och orimliga reglerna i Lex Öresund inverkar hämmande på färjetrafiken. Jag förutsätter att den uppmjukning som finansministern f.n. diskuterar med danskarna åtminstone leder till att försäljningen av skattefria tobaksvaror kan fördubblas och att rederierna får möjlighet att anordna underhållning på färjorna. Fru talman! De åtgärder som jag här redovisat är naturligtvis viktiga för att man kortsiktigt skall klara någorlunda hyggliga förbindelser över Öresund. Det börjar således hända saker och ting när det gäller våra möjligheter att få bra förbindelser över Öresund. Viktigast är emellertid att vi nu kan skymta en lösning på den segslitna frågan om fasta förbindelser över Öresund. Både den svenska och den danska regeringen tycks nu vara inriktade på att man under nästa år skall kunna presentera en lösning innefattande både bro mellan Malmö och Köpenhamn och tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Detta måste hälsas med mycket stor tillfredsställelse. Den viktigaste aspekten på frågan om fasta förbindelser är de dynamiska effekter på näringslivet i både Sverige och Danmark som sådana förbindelser kan förväntas få. Skåne och Själland omfattar 1,5 20 av Nordens yta, men hela 14 90 av Nordens befolkning bor där — 3,3 miljoner människor. Det säger sig självt att ett närmande mellan de båda länderna i form av snabba, säkra och effektiva förbindelser skulle få väldigt positiva effektiva effekter. På båda sidor av sundet finns det en mängd företag som skulle kunna stimulera och komplettera varandra och som även skulle kunna dra nytta av ett nära samarbete. Fasta förbindelser över Öresund skulle också innebära att den nordiska gemenskapen ytterligare utvecklades. Bättre kontakter skulle skapas när det gäller såväl näringsliv och kultur som vanliga mänskliga förbindelser. Fru talman! Jag uttrycker en bestämd förhoppning om att vi nästa år äntligen kommer till skott och att vi då kan fatta det historiska beslutet om fasta förbindelser över Öresund.
Fru talman! Lars-Erik Lövdén borde nog gå ut och fråga sina partivänner i Skåne vad de har för uppfattning i brofrågan. Kommunerna i Skåne ställer sig faktiskt avvisande till en bro. Oenigheten är fortfarande mycket stor, inte minst inom det socialdemokratiska partiet. Om jag inte minns fel har kommuner som Helsingborg, Landskrona och Trelleborg och alla småkommuner i Skåne sagt nej till en bro. Bland de organisationer som också sagt nej finns Skånes naturvårdsförbund, och LO-distriktet i Skåne har i remissvar uttalat skepsis. Nog har man en känsla av att opinionen för en bro inte har vuxit under senare tid. Lars-Erik Lövdén borde nog tala med de socialdemokratiska kommunalmännen i de kommuner som jag har nämnt. De har egentligen samma uppfattning som den jag har redovisat. Jag tror också att det är ganska symptomatiskt att det är en representant för just Malmö som i den här debatten för socialdemokraternas talan och uttalar sig för en bro.
Fru talman! Också Ulla Tillander kommer från Malmö kommun. Låt mig nämna några instanser som uttalat sig positivt för en bro mellan Malmö och Köpenhamn: LO-sektionen i Malmö, LO-distriktet i Skåne, folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna i Malmö, företagsamheten i stort i regionen och Skånes handelskammare. Detta är några exempel på instanser som uttryckt sig positivt om en Öresundsförbindelse av det här slaget. Det har gjorts en rad undersökningar om vilka effekter en fast förbindelse över Öresund skulle få för regionen. Låt mig nämna vad länsstyrelsen säger i sin utredning om verkstadsindustrin i Malmöhus län: ”Verkstadsföretagen i länet framhåller att nuvarande förbindelser över Öresund utgör ett hinder för kontakter med utlandet samt att kommunikationerna över sundet är dåliga. Företagen anser att en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn ger större positiva effekter på försäljning och inköp än vid en förbindelse Helsingör-Helsingborg. Fasta förbindelser ökar också enligt företagen möjligheten att utnyttja Danmark som en hemmamarknad.” Ulla Tillander markerar en utvecklingsfientlighet som egentligen bara centern kan stå för.
Fru talman! Jag har tidigare gett exempel på att det inte är så ensidigt som Lars-Erik Lövdén påstod. Dessutom tycker jag att han skall tala med rederipersonal och anställda inom färjenäringen. Jag tror att vi återigen kan slå fast att det bästa beskedet för goda färjeförbindelser, och inte minst för de anställda inom färjetrafiken över Öresund samt när det gäller en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör, naturligtvis hade varit att få ett bestämt nej till en bro.
Fru talman! Det är intressant att Ulla Tillander inte är motståndare till en fast förbindelse över Öresund. Som malmöbo kan hon tänka sig en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör men inte en fast förbindelse Malmö Köpenhamn. Jag tycker det finns anledning att klart understryka detta — det är den ståndpunkt Ulla Tillander står för. Jag sade i min tidigare replik att företagen i regionen och företagsamheten i landet över huvud taget har en mycket positiv hållning till en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Man ser det som en möjlighet för företagsamheten i regionen att utvecklas, att komma närmare den nordeuropeiska marknaden och på det viset få större avsättningsmöjligheter för sina produkter. Men det är tydligt att Ulla Tillander inte är särskilt intresserad av detta. Jag trodde att Ulla Tillander kände till den negativa utveckling som Malmöregionen och sydvästra Skåne har haft under en rad år och de sysselsättningsproblem som finns i regionen. Men dessa problem bekymrar tydligen varken Ulla Tillander eller centerpartiet.

Fru talman! Denna debatt har sitt ursprung i ett betänkande med rubriken Öresundsförbindelserna m.m. En stor del av resonemangen har handlat om två nyckelmeningar. Å ena sidan vill man ha effektivare förbindelser med kontinenten, och å andra sidan skall man ”inte glömma bort saker och ting”. Det är inget motsatsförhållande mellan dessa meningar, utan uppdelningen är bara ett sätt att redovisa ärendet. Några citat handlade om att en tågfärja kommer i gång hösten 1986 som klarar trafiken till kontinenten. På några håll har det beklagats att man inte har vågat satsa på effektiva investeringar i färjetrafiken. Jag vill med hänvisning till detta att ”inte glömma bort saker och ting” ställa frågan: Representerar de citat och resonemang som jag har refererat verkligheten? Jag tror inte det. Låt mig peka på det faktum att det finns etablerade effektiva och rationella förbindelser med kontinenten — vi får inte glömma bort vad som har byggts upp. Inom kort kommer man i en av de hamnar som har trafik till kontinenten för första gången i historien att passera gränsen 4 miljoner järnvägston. Under 1984 kommer antalet tunga rullande enheter att uppgå till 150 000. Detta svarar mot 400-425 lastbilar resp. 800-900 järnvägsvagnar per dygn. Det finns alltså etablerade snabba och effektiva förbindelser med kontinenten. Med hänsyn till det sätt på vilket denna debatt har förts har jag känt mig föranledd att påpeka detta.

Fru talman! Vi är alla väl medvetna om de alkoholproblem som vi har i vårt land. Det är problem som tydligen på en del håll anses så omfattande att ett stort antal läkare nyligen har kommit med ett förslag till alkoholransonering. Vore det så enkelt att alkoholmissbruket skulle försvinna eller i vart fall väsentligt minska om en ransonering infördes, fanns det nog här i kammaren en majoritet för en återgång till motbokssystemet. Som bekant visar emellertid erfarenheten att en ransonering inte kan hindra missbrukare från att skaffa starkvaror genom hembränning, langning eller på annat illegalt sätt. Till allt detta kommer en icke acceptabel byråkrati, som drabbar den stora mängden måttlighetsförbrukare. Svårigheterna är naturligtvis omfattande när det gäller att avväga vilken lägre servicenivå man är beredd att tolerera för att minimera missbruket. Enligt mångas uppfattning har krånglet och byråkratin i vår alkohollagstiftning varit alltför omfattande, särskilt om vi jämför med förhållanden i andra länder. Glädjande nog föreslår regeringen i den nu föreliggande propositionen att en del fåniga regler skall utmönstras. Skatteutskottet är enigt när det gäller förslaget att öl av klass II skall få säljas i butikerna även under kvällar och helgdagar. Den löjeväckande bestämmelsen att ölbackar under kvällar och helger måste gömmas under skynken i livsmedelsbutikerna försvinner alltså. Det är också positivt att tiden för servering av öl på matställen som inte får servera starkare alkoholdrycker nu kommer att utsträckas från kl. 22 till 01. Den enda punkt i detta utskottsbetänkande där vi skiljer oss åt gäller systembutikernas öppethållande. Det är i och för sig positivt att regeringen nu försöker mildra de negativa effekter ur servicesynpunkt som lördagsstängningen medför, genom att tillåta systembutikerna att ha öppet någon kväll under veckans fyra första dagar. Vilka butiker det kan bli fråga om och vilken kvälli veckan som det skall vara öppet föreslås få avgöras av Systembolaget. Vi fyra moderata reservanter anser nu att Systembolaget också skall få förtroendet att avgöra om det ur servicesynpunkt kunde vara befogat att även hålla öppet på lördagar. När dessa frågor senast ventilerades här i kammaren framförde vi synpunkter på en liberalisering av förbudet mot lördagsöppet. Det särskilda yttrande som vi då lämnade har inte tillgodosetts i propositionen, varför vi i detta utskottsbetänkande har reserverat oss till förmån för en liberalisering av lördagsförbudet. Jag yrkar nu, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns en tendens i riksdagen att aldrig vilja föra en verklig alkoholpolitisk debatt, än mindre att fatta verkligt alkoholpolitiska beslut. Däremot finns en klar vilja att skapa debatt om enskilda företeelser som i sig enbart är marginella i ett alkoholpolitiskt helhetsresonemang. De underliggande orsakerna till alkoholmissbruk tas inte upp som grund för beslut. Det finns en direkt ovilja inom riksdagen mot att befatta sig med torftiga bostadsmiljöer, dåliga arbetsmiljöer, arbetslöshet, olika slag av psykisk press —bl.a. på grund av att de krav som reses på den enskilde är för stora — och en rad andra bakomliggande orsaker till missbruket. Däremot debatteras gärna olika frågor som lördagsöppet, kvällsöppet eller exempelvis mellanölets vara eller inte vara, och dessa ges även i massmedia en stor betydelse. Jag vill, herr talman, påstå att denna typ av alkoholdebatt är en skendebatt, som tjänar att dölja de verkliga underliggande orsakerna till missbruk och de åtgärder som behöver vidtas med anledning av dessa. Jag tror t.o.m., herr talman, att det skulle vara bra om riksdagen någon gång ville ta upp en debatt som gäller de verkliga orsakerna och även vore beredd att fatta beslut i linje med de verkliga orsakssammanhangen. Propositionen om möjlighet att ha kvällsöppet någon gång i veckan på Systembolaget har rönt ett massmedialt intresse. I massmedia har påståtts att vpk, ensamt bland partierna, gått emot propositionen om bl.a. kvällsöppet i systembutikerna. Detta är fel. Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp har inte funnit skäl att lägga fram någon motion med anledning av propositionen. Däremot har några enskilda ledamöter gjort detta. Herr talman! Vi har inom vpk, på samma sätt som inom andra partier, en rörlig debatt om alkoholpolitiken och dess innehåll. För oss är alkoholpolitik något avsevärt mycket mer än en fråga om kvällsöppethållande i systembutiker eller inte.

Herr talman! För drygt en månad sedan diskuterade vi i kammaren ett betänkande från skatteutskottet där ett drygt trettiotal motioner inom det alkoholpolitiska området behandlades. I den debatten behandlades också de frågor som nu ingår i betänkandet nr 13 om vissa ändringar i lagen om handeln med drycker. Det har sedan vi förde den diskussionen inte hänt särskilt mycket, ingenting som i sak förändrat verkligheten. Jag kan därför inskränka mig till att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Jag skall ändå ge en kommentar till det som Knut Wachtmeister sade här. Han var ju positiv till det mesta, men menade att Systembolaget självt borde ha rätten att besluta om öppethållande på lördagar. Jag vill med anledning härav säga att också den frågan behandlades i det av mig nämnda betänkandet. Jag vill slutligen till Tommy Franzén säga att det i och för sig skulle kunna vara önskvärt med en bred alkoholpolitisk debatt. Nu tycker jag inte att det här betänkandet i sig utgör anledning till en debatt av det slaget. Det har ju rubriken Vissa ändringar i lagen om handel med drycker.
Herr talman! Egon Jacobsson säger att ingenting har ändrats sedan vi debatterade frågan förra gången, för ca sex veckor sedan. Jo, det har det. Man har inte i propositionen tagit hänsyn till det särskilda yttrande som vi då hade. Därför har vi nu återkommit, men inte med ett nytt särskilt yttrande utan med en reservation. Statsrådet Sigurdsen är väl medveten om att lördagsstängt medför negativa effekter. Det står nämligen i propositionen, att en negativ effekt av lördagsstängningen är den minskade service som följer av begränsat öppethållande. När det nu står i skatteutskottets betänkande att Systembolaget hade rätt att stänga på lördagar innan lördagsförbudet infördes, tycker vi i logikens namn att Systembolaget också borde ha rätt att, för att förbättra servicen, föranstalta om lördagsöppet i de butiker där det kan vara motiverat.
Herr talman! Jag tror att Knut Wachtmeister är väl medveten om att det i daginte föreligger några planer hos vare sig Systembolaget eller riksdagen på att överväga lördagsöppet på nytt. Vi behandlade, som sagt, frågan för sex veckor sedan och vi skrev då i betänkandet att det kunde förväntas en proposition, som gav möjlighet för Systembolaget att besluta om kvällsöppet för att förbättra servicen. Det är det förslaget som nu har kommit.

Herr talman! Jag vill varna för den ljusa bild angående nedgången av alkoholkonsumtionen som redovisas i propositionen om vissa ändringar i lagen om handel med drycker. Denna ljusa och förtröstansfulla bild har jag också mött hos socialstyrelsens företrädare vid sammanträde med socialutskottet. Försäljningen av alkohol har minskat sedan 1976 med 20 96. Hur stor den oregistrerade alkoholkonsumtionen är vet man inte. Man vet bara att den har ökat under senare år. Jag såg en uppgift om att det lär finnas minst 100 000 hembränningsapparater. I propositionen sägs helt riktigt att det finns ett samband mellan konsumtion och skador. Det anförs också att skadorna har minskat. Men det går inte att göra ett entydigt påstående om att alkoholskadorna minskar. När det gäller sjuklighet och dödlighet, som har ett samband med alkohol, är tendenserna motstridiga. Men den dominerande tendensen under de senaste 20 åren har varit en kraftig ökning av en rad alkoholrelaterade skador. Efter en ökning med 800 26 sedan början av 1960-talet har dödligheten i alkoholism plus alkoholförgiftning plus alkoholpsykos gått ned något mellan år 1979 och år 1981. Men nu noteras åter en klar ökning för både män och kvinnor. Detta står dels i samband med en ökad alkoholkonsumtion inom vissa grupper av människor, dels förefaller det sammanhänga med att särskilt den tunga missbrukargruppen i allt högre grad och alltmer permanent ställs utanför arbetsmarknaden. Den sociala nedrustningen, bl.a. inom alkoholvården, har sannolikt också betydelse. När det gäller sådana dödsorsaker som i särskilt hög grad drabbar missbrukare i en socialt utsatt situation finns ingen tendens till minskning. Däremot minskar dödligheten i skrumplever. Detta kan naturligtvis vara en följd av att alkoholkonsumtionen har minskat. Men det kan också sammanhänga med att dagens missbrukare faktiskt inte lever så länge att de hinner ådra sig en skrumplever — det tar 15-20 år att få en sådan skada. När det sedan gäller konsumtionen visar socialstyrelsens siffror för första halvåret 1984 att alkoholförsäljningen åter har gått upp. Vinförsäljningen ökade med 8,8 Ze, försäljningen av folköl ökade med 8,9 0 och starkölsförsäljningen ökade med 4,6 26. Spritdrycksförsäljningen minskade med 5,7 Jo. Hur mycket den siffran med tanke på hembränningen skall justeras upp för att ange konsumtionen vet inte jag. Jag tycker inte att det räcker med att bara 20 960 av eleverna i årskurs 9 har en relativt stor konsumtion bara en gång i månaden. Jag tycker att den andelen är alldeles för hög, även om den, som det heter i propositionen, har minskat från 37 9 till 20 96. 5 Yo av niornas elever dricker vin en gång i veckan. Det är 5 000 elever det. Jag tycker inte heller att det är bra att en tredjedel av dem som går i klass 9 dricker systemvaror en gång i månaden eller oftare. 10 90 gör det en gång i veckan eller oftare, enligt SÖ:s undersökningar av elevers alkoholvanor. Jag tycker inte heller att det räcker med att bara 7 90 av de värnpliktiga är berusade en gång i veckan. Den siffran har sjunkit från 20 96 till 7 96. Men även om det har skett en minskning är siffrorna alldeles för höga. Det finns all anledning att försöka pressa ned konsumtionen av alkohol ytterligare. Det finns ett samband mellan konsumtion och skador. Men det finns också ett samband mellan konsumtion och tillgänglighet, och därmed också mellan tillgänglighet och öppethållandetider. Åtminstone hävdade man att det fanns ett klart samband mellan konsumtion, tillgänglighet och öppettider när man stängde systembutikerna på lördagarna. Dessa samband måste också gälla för kvällsöppna systembutiker — något annat är inte logiskt. Gör man någon alkoholpolitisk vinst genom att förlänga Systembolagets öppettider? Nej, självfallet inte. Är vi överens om att försöka minska konsumtionen? Ja, det har i alla fall riksdagen uttalat vid tidigare tillfällen. I propositionen föreslås att Systembolaget självt skall kunna besluta om öppethållandet på vardagarna, t.ex. om kvällsöppna systembutiker. Kommunerna, i det här fallet socialnämnderna, kommer inte att få något att säga till omiden frågan. Det borde ha varit naturligt att åtminstone kommunernas socialförvaltningar, som ju har bra kännedom om hur bostadsområdena fungerar, via socialnämnderna fått tillfälle att yttra sig över förlängda öppettider. Men så skall det inte bli, utan Systembolaget får självt bestämma. Jag tror att förlängda öppettider kommer att medföra problem i vissa områden. Jag tycker att det är orimligt att bara Systembolaget skall besluta i denna fråga. Man får förmoda att Systembolaget — vilket också är helt naturligt — då väger in serviceaspekter och försäljningssiffror. Utan att måla fan på väggen tror jag vi får anledning att ångra beslutet om att öka öppettiderna. Mig veterligt har heller ingen krävt eller efterfrågat att Systembolaget skall ha kvällsöppet. Jag blev personligen mycket förvånad över förslaget i regeringens proposition. Enligt min mening skall de alkoholpolitiska aspekterna vara vägledande i fråga om öppettiderna. Några alkoholpolitiska fördelar finns inte att vinna genom att låta Systembolaget ha kvällsöppet — tvärtom. Därför tycker jag att förslaget om kvällsöppna systembutiker bör avslås. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 138.
Herr talman! Min replik med anledning av Inga Lantz anförande skall inte bli lång. Jag vill bara lämna en information, eftersom hon ondgjorde sig över att kommunerna och deras socialförvaltningar skulle bli överkörda, om Systembolaget skulle besluta sig för kvällsöppet.

Herr talman! Inför denna debatt kontrollerade jag detta förhållande med departementet. Där bekräftade man att Systembolaget självt bestämmer öppettiderna. Kommunerna har i det fallet ingenting att besluta om. Att sedan Egon Jacobsson säger att kommunerna skall informeras betyder ju inte att de får något inflytande över beslutet. Beslutanderätten ligger fortfarande hos Systembolaget. Jag tycker att det är mycket oriktigt att kommunerna inte har någon som helst vetorätt, bestämmanderätt eller insyn när det gäller öppethållandet.

Herr talman! Barn som har begått brott och ej fyllt 15 år kan inte straffas. I princip blir de inte föremål för åtgärder av rättsväsendets myndigheter. Det är socialtjänsten som har ansvaret och som skall se till att dessa barn får hjälp och att de om möjligt inte begår nya brott. I detta utskottsbetänkande och i bakomliggande proposition föreslås att polisen i vissa fall får utökade möjligheter att inleda utredning beträffande barn som misstänks för brott och ej har fyllt 15 år. När det gäller barn under 12 år får utredning ske endast om det föreligger synnerliga skäl. Även om vi från folkpartiets sida hyser viss tveksamhet till propositionen, är vi istort sett beredda att tillstyrka den. Ett skäl är att det är orimligt att inte samhällets rättsvårdande instanser reagerar, trots att man känner till att ett barn begått brott. Det kan ju tolkas av barnet som att det är fritt fram att fortsätta den brottsliga verksamheten, eftersom ingenting händer, eftersom ingen bryr sig om det. Att inte straffa ett barn som begått brott är en sak. En helt annan är att underlåta att undersöka och ta reda på fakta. Ett annat skäl är att bestämmelserna nu blir lagreglerade i stället för att endast finnas i förundersökningskungörelsen. Från folkpartiets sida har vi emellertid haft två betydande invändningar mot propositionen. För det första har vi begärt att riksdagen redan nu uttalar sig för en snabb utvärdering av hur lagen tillämpas, för det andra att vårdnadshavare får en obligatorisk rätt att få skuldfrågan prövad i domstol inom ramen för s.k. bevistalan. Vårt förslag om en snabb utvärdering tillstyrks av justitieutskottet. Därmed är den invändningen borta. Vårt andra förslag om obligatorisk rätt för vårdnadshavare att få skuldfrågan prövad av domstol avstyrks däremot. Propositionen och utskottsbetänkandet innebär bl.a. att bedömningen om ett barn under 15 år gjort sig skyldigt till brott eller ej nu helt kommer att ligga på polisen. Där finns också dokumentationen. Eftersom misstankarna inte blir föremål för domstols prövning, ersätter i realiteten dokumentationen domen. Är misstankarna felaktiga, blir barnet oskyldigt dokumenterat. Papperna finns kvar och —- som utskottet uttrycker sig— ”blir en belastning för barnet senare i livet”. Om dessa papper nu kan bli en belastning senare i livet, skall riksdagen självfallet se till att barnets vårdnadshavare får en obligatorisk möjlighet att få misstankarna prövade av domstol — och om barnet är oskyldigt få misstankarna undanröjda. Barnet och vårdnadshavaren skall inte vara beroende av om åklagaren är beredd att begära prövning hos domstolen, om det krävs ur allmän synpunkt. Självfallet skall prövningen ske ur barnets — och enbart barnets — synpunkt. När det gäller misstankar om brott som begåtts av barn under 15 år tvingas riksdagen att ge avkall på en av våra mest grundläggande principer, nämligen den att ingen skall betraktas som skyldig till ett brott förrän skulden fastställts. Om vi nu är beredda att tumma på denna princip, måste det väl vara både rätt och rimligt att vårdnadshavaren får en obligatorisk möjlighet att få frågan prövad av domstol — och då i barnets intresse och inte enbart om det har allmänt intresse. Utskottet talar om risk för att bevistalan kan komma att väckas så ofta att man bör beakta processekonomiska skäl. Jag är för min del övertygad om att en sådan bevistalan blir ytterst sällan förekommande. Jag tror att polisen kommer att se till att knappast någon oskyldig blir dokumenterad. Men skulle det olyckliga inträffa, kan vi inte hänvisa till brist på pengar för att underlåta att pröva om barnet är oskyldigt eller ej. Härmed yrkar jag bifall till reservation nr 1. Reservation nr 2 handlar om underrättelse till vårdnadshavare om brottsmisstanke. Bakgrunden är en enskild folkpartimotion. Vårdnadshavare till barn som är straffmyndiga men inte fyllt 18 år blir inte alls underrättade om brottsmisstanke. Däremot kallas de senare till rättegången. Reservationens förslag innebär att man för denna ålderskategori inför en regel om att barnets vårdnadshavare underrättas om brottsmisstanken. Underrättelsen bör vara så utformad att den i varje enskilt fall bedöms gagna barnets bästa. Utskottsmajoriten yrkar avslag. Med hänsyn till vad utskottet sagt om barn och vårdnadshavare under 15 år, bryter avslagsyrkandet mot all rimlig lokik. När det gäller barn under 15 år betonar utskottet — med all rätt — vikten av att föräldrar ger sina barn stöd. Men när barnet fyllt 15 år saknar plötsligt stödet sin betydelse. Ett barn med aldrig så goda relationer till sina föräldrar kan dra sig för att berätta om att han/hon är misstänkt för brott. Detta kan i sig få orimliga konsekvenser. Under den ofta rätt långa tidsperioden mellan polisens utredning och rättegången kan det innebära misskötsel av skola eller arbete, förtvivlan och apati. Om föräldrarna meddelas med en gång i stället för först till rättegången så har de ju möjlighet att ställa upp för sina barn. Chocken blir så vitt jag förstår lika stor när det kallas till rättegång, som om de underrättas om misstanke om brott. Förmodligen blir den större. Därmed, herr talman yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 6 tar utskottet ställning till förslagen i regeringens proposition om utredning av brott av barn under 15 år jämte motioner. Tre av motionerna är från den allmänna motionstiden i januari 1984 och två är väckta med anledning av propositionen. En av de två sistnämnda är vpk:s partimotion 1983/84:2975 vars yrkande är klart och enkelt — den yrkar avslag på propositionen. Eftersom vpk inte är företrätt inom justitieutskottet så har motionen inte kunnat följas upp med någon reservation till betänkandet. I propositionen konstateras att barn under 15 år inte kan straffas för brott. De kan i princip inte heller bli föremål för andra åtgärder av rättsväsendets myndigheter på grund av brott. Det åligger i stället socialtjänsten att sätta in åtgärder. Nu föreslås att polisen skall kunna få sätta in utredning om barn under 15 år misstänks för brott. För barn under 12 år dock endast i det fall det föreligger synnerliga skäl. Instituten hämtning och medtagande till förhör samt kvarhållande för förhör enligt 23 kap. rättegångsbalken föreslås nu få användas också mot den som ännu inte fyllt 15 år. Vidare föreslås i propositionen och av utskottet att barn under 15 år skall kunna gripas på bar gärning såväl av vanlig medborgare som av polis. Husrannsakan, kroppsvisitation och bevistalan skall kunna riktas också mot barn under 15 år. Den nuvarande straffriheten skall dock kvarstå, varför någon straffpåföljd inte kan utdömas även om barnet befinns bevisat skyldigt till brott som för en vuxen lagöverträdare skulle ha lett till straff. Bevekelsegrunden när det gäller propositionens och utskottets förslag tycks vara att man vill söka täcka över en lucka mellan rättsväsendet och socialtjänsten. Det skulle ske genom att polisen och rättsväsendet, visserligen i försiktiga former, sätts in mot barn under 15 år och i vissa fall mot barn under 12 år. I vår motion har vi föreslagit att man i stället skall ge socialtjänsten bättre resurser för att i psykologiskt lämpliga former ta kontakt med de aktuella barnen och utreda vad de gjort och hjälpa dem ur den svåra sociala situation som deras beteende tyder på att de befinner sig i. Särskilt stötande ter det sig att barnen skall hamna i polisens register över brottsutredningar. Här säger utskottet att det vill uttala sin sympati för tanken att uppgifterna skall gallras bort efter en viss tid. Utskottet säger också att det anser att personregister över brottsmisstankar mot barn inte skall få föras hos polisen. Vi anser för vår del att någon dokumentation inte alls skall få förekomma. I betänkandet anförs också att det skall öppnas en negativ bevistalan när det gäller barn under 15 år. Det är en ny ordning som utskottet ställer sig tveksamt till. Utskottet befarar att ordningen kan komma att sprida sig till mål med misstänkta vilkas ålder överstiger 15 år. Som skäl för att man skall klarlägga brottsmisstankar mot barn under 15 år anförs bl.a. att det kan vara bra att få de misstänkta barnen ”rentvådda” i de fall misstankarna saknar grund.

Om de i utskottsbetänkandet föreslagna åtgärderna mot barn under 15 år genomförs, menar vi motionärer att ett barn inte skall särbehandlas i rättshänseende, därför att det inte kan bli föremål för straffmätning. Barnet skall ha samma rätt som en vuxen åtalad att ha tillgång till juridiskt skolat biträde som företräder barnets partsintresse gentemot den part som åklagar barnet för brottslig handling. Slutligen: Här föreslås att vi skall ge oss in och reglera på ett område som ännu så länge är oreglerat. Vi motionärer anser att det skall förbli oreglerat. De problem som är förknippade med minderåriga och brott måste kunna angripas utan att man kopplar in den repressiva apparat som ändå är avsedd för vuxna lagöverträdare. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1983/84:2975.

Herr talman! Barnen är vår framtid. Barn har oss vuxna som förebilder. Det innebär att barn inte bara lär av oss vuxna vad som är rätt, de lär av oss också vad som är orätt och fel. Sätter vi vuxna inte gränser för vad som är fel och orätt, kan det innebära att barnen gör orätt. I detta betänkande om utredning av brott begångna av barn under 15 år behandlas frågor om barn som av olika skäl kommit att handla orätt. Förslagen i betänkandet har diskuterats mycket ingående i utskottet. Det innehåll som betänkandet fått är vi tillfredsställda med. Om någon som är under 15 år begår brott skall samhället reagera. De som i första hand skall reagera är de sociala myndigheterna. Det är också dessa som skall hjälpa barnet i en sådan situation. För att socialnämnden skall kunna sätta in de rätta åtgärderna för att hjälpa och stödja barnet, kan det vara nödvändigt att få utrett hur en misstänkt lagstridig handling har gått till. I dag finns det inte alltid inom socialtjänsten möjlighet att utreda frågan om brott. Polisen har inte de befogenheter som behövs för detta; polisen kan i dag hålla förhör i särskilt angivna fall, exempelvis utröna om någon som fyllt 15 år är delaktig i brott, eller efterforska stöldgods. I betänkandet föreslås att polisen skall få möjlighet att verkställa utredning i vissa fall när ett barn misstänks för brott. Men det som är viktigt att komma ihåg är att socialtjänsten har huvudansvaret för att en sådan utredning skall kunna komma till stånd. Utredningen skall vara av betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser. Innan man över huvud taget inleder en utredning, måste man noga pröva om det är nödvändigt med en så ingripande åtgärd som en utredning innebär. Det är flera faktorer som måste vägas in, exempelvis barnets mognad och ålder, brottets karaktär osv. Herr talman! Till betänkandet är fogade ett antal motioner från alla partier utom socialdemokraterna. Motion 1152 från moderaterna och motion 1351, yrkande 7 och 8, från centerpartiet tar upp förslag och yrkanden som i stort sett är tillgodosedda i betänkandet. Jag yrkar därför avslag på nämnda motioner. När det gäller motionen från vpk yrkar man på helt motsatta förslag och för fram helt motsatta tankar mot vad som framförs i propositionen och betänkandet. Jag yrkar avslag på motion 2975 från vpk. Folkpartimotionerna 954 och 2974 har resulterat i två reservationer. Reservation 1 tar upp frågan om bevistalan. Reservanten vill ha ett system som innebär att man skall ge vårdnadshavarna en ovillkorlig rätt att begära domstols prövning av barnets skuld. I betänkandet förs en ingående diskussion om denna fråga. Utskottets majoritet anser att man bör stanna vid det förslag som förs fram i betänkandet, nämligen att åklagaren skall kunna begära prövning av domstol även efter framställning av vårdnadshavaren. Det behövs således inte att socialnämnden eller länsstyrelsen tar initiativet. Den här lösningen innebär att åklagaren får till uppgift att bevisa att någon inte är skyldig. Reservation 2 behandlar underrättelse till vårdnadshavare om brottsmisstanke. Att i dag instifta en ovillkorlig rätt till underrättelse om brottsmisstanke för underåriga går inte. Det finns alldeles för många osäkra faktorer för att man skall kunna generellt införa en sådan regel. Vi anser att frågan närmare bör övervägas. Vi utgår från att så sker i samband med den utvärdering som utskottet föreslagit. Med hänvisning till det jag anfört yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2 och bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! När jag lyssnade på Ulla-Britt Åbark upptäckte jag att hon inte alls talade om skälen till att utskottet avstyrker folkpartiets motion om obligatorisk bevistalan för vårdnadshavarna. Det första skälet är att man är rädd för att det kommer att väckas bevistalan när det inte är befogat ur barnets synpunkt, eftersom domstolsprövningen innebär en påfrestning för barnet. Men en sådan motivering måste väl ändå vara en inkompetensförklaring av barnets föräldrar. Det verkar som om utskottsmajoriteten föreställer sig att dessa föräldrar alltid skulle begära domstolsprövning utan att ta hänsyn till sina egna barns bästa. Det förefaller som om de enda som tänker på barnen skulle vara justitieministern, utskottets majoritet och förmodligen denna kammares majoritet. Med en så pessimistisk syn på föräldrarnas kompetens är det begripligt att utskottsmajoriteten talar mot en obligatorisk rätt för barnens vårdnadshavare att föra bevistalan. Den andra motiveringen som anförs i betänkandet är processekonomiska skäl. I klartext betyder detta att utskottet befarar att det kommer att kosta för mycket om man vill bevisa att ett misstänkt barn är oskyldigt. Jag tror inte att det skulle bli särskilt många mål, och jag tror inte att det blir några särskilt stora kostnader. Och skulle det bli så, menar vi från folkpartiets sida att rättssäkerheten måste få lov att kosta pengar.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga. Ulla-Britt Åbark sade att när barn under 15 år gör sig skyldiga till lagöverträdelser är det i första hand de sociala myndigheterna som skall ingripa. Det är ju riktigt. Hon sade också att socialtjänsten skall ha huvudansvaret och noga överväga om det är nödvändigt med en så ingripande åtgärd som en polisutredning och eventuell bevistalan skulle innebära. Vi är överens så långt som att det är en mycket ingripande åtgärd för ett barn under 15 år — så ingripande att åtgärden borde stanna inom de sociala myndigheterna, som jag redan har sagt. 3 Följdriktigt yrkade Ulla-Britt Åbark avslag på vår motion och bifall till utskottets hemställan. Jag har bara den anmärkningen att göra, att utskottets skrivning avstyrker motionen med en motivering som är två och en halv rad lång. Den utgår från att motionens uppfattning är motstående utskottets. Vilken motion är inte det, om jag får säga så? Ändå brukar man kosta på sig en viss motivering, men det har man faktiskt inte gjort i det här sammanhanget utan konstaterar bara att vi har en motstående uppfattning. Vi tycker det är riktigt att man inte skall sätta polisen på barn, under det att utskottet tycker att man skall göra det.
Herr talman! Till Hans Petersson i Röstånga vill jag säga att i dag har faktiskt vårdnadshavaren rätt att gå till åklagare och begära att få en prövning, och så skall det vara även enligt vårt förslag. Sedan är det åklagarens sak att bedöma om det ur allmänna synpunkter är viktigt att föra fram detta. Till Per Israelsson vill jag säga att när man har läst vänsterpartiet kommunisternas motion är det inte mycket annat att göra än att yrka blankt avslag. Det finns ju inget förslag att hämta i den som man kan behandla.

Herr talman! Vi från centerpartiet är i stort sett nöjda med justitieutskottets betänkande och med den proposition som ligger bakom det. När det gäller ungdomsbrottsligheten saknas statistik för ungdomar under 15 år. Man kan dock på goda grunder anta att brottsligheten är ganska omfattande. Detta antagande styrks av de uppgifter som finns om åldersgruppen 15-25 år. Ca 4 96 av alla 15-åringar var misstänkta för att ha begått brott, medan siffran för 25-åringarna var drygt 2 Zo. Det var alltså en högre andel misstänkt brottslighet bland de yngsta i denna åldersgrupp. Vimenar att för att man på sikt skall komma till rätta med brottsutvecklingen måste större insatser göras just när det gäller de unga brottslingarna för att bryta en påbörjad brottsbana innan den har hunnit utvecklas alltför långt. Det är då viktigt att samhället reagerar mot dessa ungdomar, så att de får klart för sig att samhället inte tolererar denna brottslighet. Därför är den nuvarande ordningen, att lagstridiga handlingar som begås av ungdomar under 15 år ofta inte föranleder någon som helst åtgärd, mycket otillfredsställande, både för den unges egen del och från samhällets synpunkt. Dessa tankegångar utvecklar vi från centerns sida i en kommittémotion från den allmänna motionstiden i år, i vilken vi också föreslår att polisen skall få ökade möjligheter att utreda brott begångna av ungdomar. Våra förslag i denna del har tillmötesgåtts i propositionen och i utskottsbetänkandet, vilket vi naturligtvis är mycket glada över. I vår motion föreslår vi också att just ungdomsbrottsligheten skall utpekas som ett prioriterat brottsbekämpningsområde tillsammans med våldsoch narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. På denna punkt har vi dock inte fått fullt gehör, men vi utgår från att den nya lagstiftningen i sig kommer att medföra en ökad satsning på bekämpande av just ungdomsbrottsligheten. Vi tror också att den nya organisationen av polisväsendet kan komma att verka i denna riktning. Av den anledningen avstår vi i dagsläget från att vidhålla kravet på ett riksdagsuttalande och avvaktar den fortsatta utvecklingen på området.
Herr talman! Låt mig för Ulla-Britt Åbark bara påpeka skillnaden mellan förslaget och reservationen. Enligt förslaget måste föräldrarna gå till åklagaren och begära bevistalan. Detta får bara ske om det krävs ur allmän synpunkt. I folkpartiets reservation begär vi att föräldrarna skall ha en obligatorisk rätt att få misstankar mot barn prövade av domstol. Detta är en ganska stor skillnad. Låt mig också återkomma till utskottets uttalande om processekonomiska skäl för att avslå yrkandet om obligatorisk rätt till bevistalan. Redan enligt nu rådande lagstiftning kan bevisprövning förekomma. Då frågar man sig hur många gånger den har förekommit. Man kan få uppfattningen, och jag tror också att den stämmer, att detta har förekommit en gång. Möjligtvis har det förekommit en handfull gånger men inte mer. Om detta antal fördubblas eller mångdubblas kommer ändå ett fåtal fall att komma upp till domstols prövning. Av den anledningen ter det sig för mig som orimligt att man åberopar processekonomiska skäl för att avslå ett yrkande om att barnens föräldrar skall få en obligatorisk rätt att få misstankar mot barn som är under 15 år prövade av domstol.
Herr talman! Debatten är strax slut, och det lär väl inte bli någon votering i ärendet. Men jag vill ändå slutligen säga, med anledning av att Ulla-Britt Åbark sade, att det inte fanns något förslag i vår motion. Av den anledningen har man alltså svarat på två och en halv rad. Ulla-Britt Åbarks påstående är riktigt så långt att det i själva klämmen i motionen, slutyrkandet, bara begärs avslag. Detta kan man inte förklara i utskottets skrivning. I motivtexten finns det dock förslag som man kunde ha svarat på, men det har man inte brytt sig

Herr talman! Riksdagen beslöt under riksmötet 1978 82 godkände rekrytering till samtliga försvarsgrenar oberoende av kön, och reformen skulle genomföras etappvis enligt förslag i proposition 1981/82:3. I den första etappen fick kvinnor tillträde till ett antal militära yrkesområden inom flygvapnet. Utskottet redovisar i sin skrivning den aktuella statistiken över antalet sökande till grundutbildning och officersutbildning. Där finns vidare redovisat hur många som påbörjat och genomgått utbildning. Jag hänvisar till det materialet. Den frivilliga utbildningen inom armén och marinen påbörjades 1981. Även den statistiken redovisas i nämnda material. I beslutet 1982 ingick också såväl en tidsplan för när kvinnor skulle kunna få tillträde till de olika yrkesområdena som en plan för löpande utvidgning. Chefen för flypvapnet har redovisat erfarenheterna från flygvapnet, och dessa har genomgående visat sig vara positiva. Kvinnorna har anpassat sig bra i miljön och till utbildningen. Utvärderingen från armén och marinen har ännu inte kunnat göras. De avgångar som skett har t.ex. berott på övergång till annan utbildning, eller helt enkelt på fel yrkesval. Motionärerna i motion 1983/84:1569 hävdar att det inte finns någon anledning att stänga ute kvinnor från viss militär utbildning. Utskottet finner ingen anledning att frångå tidigare beslut, då dessa bygger på att en löpande utvärdering av verksamheten görs och att den utvärderingen skall avgöra när ytterligare områden skall öppnas för kvinnor. Utskottet föreslår därför riksdagen att avslå motionen.

Herr talman! Både Iréne Vestlund och jag har skrivit under det enhälliga betänkandet från försvarsutskottet som behandlar motion 1569. Vi behöver väl inte orda så mycket om den. Jag tackar Iréne Vestlund för den redogörelse som hon har givit. Jag vill bara understryka att syftet med motionen i stor utsträckning har uppnåtts. Tack vare motionen har vi i försvarsutskottet från arméstaben fått en rykande aktuell redogörelse för läget när det gäller kvinnors deltagande i officersutbildning. Vi har insett att det kanske ännu är för tidigt att utvärdera verksamheten. Erfarenhetstiden är alltför kort. Genom motionen — som har skrivits av Ivar Virgin och mig — har regeringen blivit påmind om det tidigare riksdagsbeslutet och om sin skyldighet att följa utvecklingen samt att öppna ytterligare officersutbildningsvägar för kvinnor i den takt som utvärderingen av verksamheten ger vid handen.